Fru talman! Jag har liksom Ylva Johansson en stor förhoppning på en reformerad gymnasieutbildning. Det finns i utbildningen olika block, men jag anser att miljöundervisning skall ingå i alla block. Det jag i dag vill fästa uppmärksamheten vid är lärlingsutbildningen som håller på att tyna bort i dagens skola. Försöket med treåriga yrkeslinjer på gymnasiet, ÖGY, har inte i alla stycken fallit väl ut. Det kan vara på samma sätt som när det gäller måndagsexemplar av en bra bil. Men vi anser att yrkesutbildning i större utsträckning bör ske i form av lärlingsutbildning för att vi skall kunna behålla hantverk och kunna ha kvar småskaliga industrier och småföretag. Detta kan vara ett sätt att lättare få ett fast arbete och också ett sätt att rädda hantverksyrket. Vårt förslag om värntjänst skulle också passa väl in i denna utbildning och skulle kunna tillämpas för det tredje året. I dag är det länsskolnämnderna som fattar beslut om hur många intagningsplatser som kommunerna får inrätta. Vi ser årets budgetförslag som ett hot. Enligt vad jag kunde utläsa av förslaget skulle anslaget till lärlingsutbildningen skäras ned med nästan 25 20. Det innebär att länsskolnämnderna kommer att få mindre medel att fördela. En sådan stor nedskärning på lärlingsutbildningen måste förhindras. Jag ser inte någon anledning att forcera fram ÖGY. Det ger kvantitet, men jag är inte säker på att det ger kvalitet. När det gäller försöksverksamhet med treårig energiteknisk linje kommer vi i miljöpartiet att stödja förslaget i vpk:s motion, och vi har tillsammans avgivit en reservation. Jag ställer upp på den reservationen, eftersom utvecklingen i samhället kräver energieffektivitet och en annan resurssnålhet. Man måste ta hänsyn till att samhället förändras. Jag tror att den här linjen skulle få en annan inriktning med ett förändrat kompetenskrav, en inriktning för ett samhälle som är energieffektivt och miljövänligt. Jag yrkar också bifall till reservation 21 i betänkande UbU15 som handlar om att tidigarelägga avstämningsdatum för antalet elever i gymnasieskolan, dvs. att det flyttas från den 15 januari till den 15 november året innan, vilket också Marianne Andersson i Vårgårda tog upp. Jag yrkar vidare bifall till reservation nr 1 till utbildningsutskottets betänkande 16, som handlar om ett nytt bidragssystem för fristående skolor på gymnasial nivå. De skolorna skall omfattas av samma bidragssystem som övriga skolor. Jag tycker att miljöundervisningen är viktig, och man måste försöka att uppdatera både böcker och lärare. I dag kan man i vissa böcker läsa följande: Vid vissa tekniska processer uppstår miljöskadlig verksamhet. Detta kan dock lösas med lämplig skorstenshöjd eller lokalisering. Sådant vill jag inte läsa i framtidens böcker i gymnasieskolan. Det är på naturvetenskaplig linje som man får läsa detta. Jag hoppas väldigt mycket på en ny reformerad gymnasieskola.

Fru talman! Flera av de tidigare talarna har hänvisat till att det pågår en beredning inom regeringskansliet angående den framtida gymnasieskolan. Det är självklart att det påverkar både debattinläggen och de betänkanden som vi i dag har framför oss. Ett av skälen till att betänkandena kanske är litet tunna är att en hel del av de ärenden, i första hand läroplansärenden, som gäller gymnasieskolan har måst flyttas till hösten på grund av den höga arbetsbelastningen inom utskottet. Detta gör väl i och för sig ingenting för debatten. Det som debatten i dag handlar om och som förslaget gäller är frågan om de anslag som skall utgå till gymnasieskolan och till de fristående skolorna. Det gäller betänkandena 15 och 16. Det är naturligt att dimensioneringen av gymnasiekolan liksom tidigare år är en av de frågor som kommer att dominera debatten om gymnasieskolan. Den ordning som tillämpas är att vi fastställer antalet intagningsplatser för två år framåt och planeringsramar för det tredje året. Det innebär att den ram som fastställdes under förra året och som gällde både för 1989 91 har i verkligheten redan beslutats av riksdagen. Självfallet kan riksdagen ändra beslutet och utöka eller minska om man så finner anledning att göra. Men vad som är viktigt att säga när det gäller diskussionen om ramens storlek, och som jag tycker att de som har yrkat på höjningar skall komma ihåg, är att planeringen ute i kommunerna utgår från de beslut som riksdagen fattade förra året. Vi har många gånger sagt att det är viktigt att signaler från riksdagen kommer i god tid ut till kommunerna och att man inte fattar beslut så sent att kommunerna därigenom tvingas göra ompioriteringar och omplanering. Det är egentligen det som är skälet till att denna ordning med ramar har införts. Om det är så att vi varje år skall ändra på ramarna, skapar detta självfallet problem, för länsskolnämnden men i första hand för kommunen. Den lilla ökning som finns av 16-åringar i Sverige till förra året, i detta fall 600, är icke av den storleksordning att det motiverar att man höjer ramen. Intrycket kan ha getts att det inte finns platser så att det räcker för alla 16-åringar. Då bör jag uppmärksamma de av kammarens ledamöter och debattörer som finns här på att antalet 16-åringar nu inför året 1990/91 är 112 100. Vi har en planeringsram som vi beslutar om nu och som fastställdes i fjol till 127 000. Det finns alltså utrymme för samtliga 16 och 17-åringar att komma in i gymnasieskolan. Men det har också att göra med hur man väljer. Därför är det naturligt att de som bara har ett val kanske inte kommer in, då de inte har något alternativ till det val de har gjort. Jag kan peka på det kommande året, eftersom det också ingår i den diskussion vi för. För år 1991/92 beräknas antalet 16-åringar bli 105 700, medan antalet platser enligt det förslag som nu föreligger är 119 000. Sneglar man sedan framåt för 1992 94 och 1994/95 sjunker det stadigt från 100 400 ner till 94 600. När det gäller regeringens prognos framöver har vi sagt att vi accepterar att den läggs fram för riksdagen, men vi vill inte ta slutlig ställning för de åren eftersom vi först vill se vad den nya gymnasieutredningen kommer fram till. Med detta har jag velat säga att det är fel när man vill göra gällande att den ram som vi i dag beslutar om, och den som fastställdes förra året, inte skulle räcka till 16 — 17-åringarna. Det finns utrymme för dem, och dessutom finns det utrymme för även äldre sökande. Jag yrkar avslag på reservationen. Det är viktigt att vi får fram förslag på hur den nya gymnasieskolan skall se ut. Det är därför som regeringen för några år sedan gav ett uppdrag till SÖ och till vissa enskilda utredare att se över gymnasieskolan. Det gäller yrkesutbildningen i framtiden. Det gäller den nya studievägsstrukturen och timplanen för de studieförberedande kurserna. Det gäller det s.k. mittblocket, och det gäller den lilla ramen. Till detta skall också infogas den speciella utredning som gäller skola — arbete. Det har alltså lagts fram förslag, och de har varit ute på en bred remiss. Jag tror att vi måste invänta en ordentlig diskussion till dess att man har fått möjligheter att ordentligt bearbeta remissmaterialet. Låt mig gärna säga att jag självfallet har synpunkter, Ylva Johansson, på hur man kan tänka sig att den framtida gymnasieskolan skall se ut. Jag tycker t.ex. att samtliga skall kunna erbjudas en treårig utbildning. Jag tycker att det skall finnas breda ingångar, och jag tycker att det skall skapas en studie vägstruktur som inte skapar återvändsgränder. Jag tror att det är viktigt att gymnasieskolan infogas i ett system som ger möjligheter för dem som väljer att söka till gymnasieskolan att de skall kunna — om så finnes lämpligt — välja en annan studieväg och också kunna gå vidare till fortsatta studier. Det är viktigt att man ser gymnasieskolan som en allmän ungdomsskola som är frivillig och som ger möjligheter för ungdomarna att välja och ha rätt att välja fel. De skall kunna få en grundutbildning som är så bred så att den därigenom ger möjligheter till att både utbilda sig eller att välja yrke. Det är intressant att se på hur en anställning går till i dag. Det är oftast som anställningar sker till yrken där man icke har just den utbildningen men där det är nödvändigt med en riktig grundutbildning. Därför vill jag säga till dem som talar så vackert om lärlingsutbildning, att det är icke alls den utbildning som arbetsgivarna vill ha! Arbetsgivarna vill inte ha en utbildning, Birgitta Rydle, som är sämre eller på lägre nivå än den gymnasieutbildning som finns i dag. Det borde snarare vara på tiden att moderaterna också kommer i fatt med den verklighet vi lever i. Arbetsgivareföreningen säger själv att man vill ha en ordentlig grundutbildning hos dem som söker arbete. Det kan kanske ha mindre betydelse vilken linje den sökande har gått på. Men huvudsaken är att den sökande har en utbildning som motsvarar gymnasieskolan. Det erbjuder icke lärlingsutbildningen. Lärlingsutbildningen ger icke denna bredd och detta djup som man kan förvänta sig. Kvar finns det möjligheter att inom speciellt smala yrkesområden, t.ex. hantverk, där det går och känns rätt att ordna utbildning. Nu har moderaterna fått en stödpatrull i miljöpartiet. Men ni kommer att konstatera att det näringslivet och samhället behöver är icke en lärlingsutbildning utan det är en bred och bra gymnasieutbildning som man kan bygga vidare på om man så vill. Det stämmer med det intresse och de önskemål som finns inom näringslivet. Det är smala yrkesområden, som t.ex. hantverksyrken, och det är utbildningar som ej kan anordnas av gymnasieskolan. När vi sedan tittar på den framtida gymnasieskolan får vi se hur eventuellt en lärlingsutbildning kan inrangeras. Men vi måste ställa andra krav på lärlingsutbildningen än de krav vi i dag har. Vi måste garantera att de som eventuellt går en lärlingsutbildning får en betydligt bredare och bättre bas. Det är också angeläget att den som går en lärlingsutbildning icke knyts till en speciell arbetsgivare utan har möjlighet att välja den arbetsplats han själv vill ha efter genomgången utbildning. När det gäller lärlingsutbildning vill jag också gärna säga att det inte är brist på platser som är anledningen till att inte fler sådana utbildningar anordnas. Vi har i dag 3 200 platser i ungefär 150 yrken. Men de platser som finns utnyttjas inte. Dels är intresset svagt hos arbetsgivarna, dels väljer inte ungdomarna dessa alternativ. Ungdomarna vet att de har bättre nytta av en ordentlig gymnasieutbildning än av den begränsade utbildning som lärlingsutbildningen ger. Jag tycker att det är viktigt att man slår fast detta, att det inte är brist på platser som hindrar en eventuell utökning av lärlingsutbildningen. I och för sig skulle man naturligtvis vara glad över att moderaterna nu säger att vi behöver resurser så att vi kan få fram platser för försöksverksamheten. Moderaterna har ju varit motståndare till ÖGY hela tiden. Det var vpk och vi socialdemokrater som fick driva igenom ÖGY här i riksdagen. Centern accepterade reformen i en andra omgång. Nu har ni själva — inte bara vi som gjorde upp, utan även folkpartiet — accepterat detta. Man föreslår nu en ytterligare utökning av försöksverksamheten. Vi kom överens om att vi skulle starta med en begränsad försöksverksamhet, 6 000 platser i första omgången. Detta utökades till 10 000 platser för att vi skulle få en bredare utvärderingsyta. Nu föreslås ytterligare 1 200 platser för att man skall kunna göra fullskaleförsök. Det är viktigt att man är medveten om att ÖGY är en försöksverksamhet som skall utvärderas. Därför tycker jag att man inte skall säga att ÖGY-försöket har misslyckats, Eva Goéös. Ingen kan påstå att det har misslyckats. Intresset är mycket stort — det har framgått av det som har sagts av dem som vill att man skall utöka försöksverksamheten. Det finns ett mycket starkt intresse från Arbetsgivareföreningen, kommuner och landsting att utöka verksamheten. Vi säger att man måste utvärdera denna försöksverksamhet, precis som all annan försöksverksamhet, för att därefter kunna fatta ett ordentligt beslut på denna punkt. Det är möjligt att det behövs personer som speciellt ägnar sig åt platsackvisition. Det får i så fall vara personer som finns i skolan, som själva skall medverka i detta. Birgitta Rydle sade tidigare att vi kastar ut pengar på detta. Jag vill då säga att man skall tänka sig för litet grand innan man föreslår utökningar inom områden där skäl för sådana icke föreligger. Jag tycker att det är viktigt att vi får denna utvärdering. Det finns också en partssammansatt utvärderingsgrupp, som skall göra en översyn. Jag tror dock inte att vi skall utöka denna verksamhet. Vi måste få fram underlaget. Vi kan nu utvärdera det tredje året enbart när det gäller de 6 000 platserna. För de andra platserna kan endast de första två åren utvärderas. Jag skall hastigt säga några ord om vad som har nämnts här tidigare. Det finns faktiskt möjligheter till delning i mindre grupper inom JST-utbildningarna. Det är bara det att länsskolnämnderna skall göra en framställning till regeringen, som kan besluta om en delning till klasser med 16 elever. Det finns alltså inga hinder för det, Marianne Andersson. Det finns inte skäl att säga att en skola måste läggas ned därför att den inte får ha mindre klasser. När det gäller regionala idrottsgymnasier av den s.k. Smålandsmodellen — jag tycker i och för sig om Småland — finns inte något förslag förberett av Riksidrottsförbundet. Riksidrottsförbundet har inte aktualiserat denna fråga. Förbundet, som ju bör vara med och framlägga förslag, har icke aktualiserat detta. Det framgår av utskottets betänkande, om Carl-Johan Wilson är tveksam. SÖ och Riksidrottsförbundet bestämmer vilka kommuner som får anordna gymnasieutbildningar i kombination med viss specialidrott. Det finns alltså ingen spärr för detta. Däremot finns det skäl att inte utöka antalet gymnasier med idrott på elitnivå. Man kan dock tänka sig en omfördelning till andra platser osv. Man får intrycket att avstämningsdatumet den 15 januari är beroende av att vi har infört ett nytt statsbidragssystem. Så är inte fallet. Datumet fastställdes ett par år innan det nuvarande statsbidragssystemet började gälla. Vi får pröva detta i samband med att förslag om gymnasieskolan kommer under nästkommande riksmöte. Då får vi se vad vi kan göra åt det. När det gäller kommunernas uppföljningsansvar noterar jag att ni vill finansiera stora delar av era förslag själva. Vi har dock redan, enligt det förslag som nu lagts fram, föreslagit att detta ansvar reduceras på grund av situationen på arbetsmarknaden.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

Fru talman! Även om det totala antalet platser i gymnasieskolan är större än antalet 16-åringar, är verkligheten den att ca 10 96 av 16-åringarna inte kommer in på gymnasiet. I höst kommer det att bli något fler än förra hösten, genom utskottsmajoritetens beslut. Lars Svensson och jag är tydligen överens om flera viktiga målsättningar när det gäller den framtida gymnasieskolan. Jag hoppas att vi också är överens när det gäller gymnasieskolans roll för att flytta Sverige från den bottennotering som vi har när det gäller könssegregering på arbetsmarknaden. Jag är medveten om att frågan om den mycket sneda könsfördelningen i gymnasieskolan inte formellt behandlas i de betänkanden som vi nu debatterar. Men jag är angelägen om att denna fråga uppmärksammas redan nu och inte ligger och väntar till dess att regeringens proposition ligger på riksdagens bord. Jag vill därför upprepa min fråga till Lars Svensson och socialdemokraterna: På vilket sätt påverkar riksdagens jämställdhetsbeslut och de hittills usla resultaten socialdemokraternas arbete med utformandet av sitt kommande förslag till en reformerad gymnasieskola?

Fru talman! Jag förstår nu att Lars Svensson har en mycket avog inställning till lärlingsutbildning. Han utgår tydligen ifrån att platserna inte utnyttjas. Ett visst antal platser står tomma av de 3 200 som finns att tillgå. Det är givet att det blir så när lärlingsutbildningen, såsom den är utformad i dag, är ett komplement till gymnasieutbildningen och inte ett alternativ till den. Då är det väl inte så svårt att förstå att platserna inte utnyttjas. Därför kräver vi att man skall ta bort bestämmelsen i gymnasieförordningen, som säger att man inte får anordna lärlingsutbildning i kommuner med gymnasieskola som har yrkesutbildning. Det var intressant att höra att Lars Svensson gång på gång åberopade Svenska arbetsgivareföreningen. Har Lars Svensson aldrig talat med Småföretagarnas riksförbund? Småföretagarnas riksförbund är verkligen intresserat av att få lärlingar till sin verksamhet. Det finns många småföretagare som inte bara representerar smala yrkesområden utan också yrken som är mycket vanligt förekommande. Lars Svensson nämnde även ett annat ord som jag fäste mig vid. Han sade något i stil med att det kanske blir bättre när de inrangerar sig i gymnasieskolan. Jag vet inte om Lars Svensson var med när utbildningsutskottet var på studiebesök i Katrineholm. Vi träffade då företrädare för VVS-utbildningen, som hade drivits som lärlingsutbildning. De var mycket förgrymmade över att de hade tvingats in i ÖGY-projektet. Jag tycker att Lars Svensson skall tala med småföretagarna. Kom sedan tillbaka och hjälp till med att få fram bättre information om lärlingsutbildningen, vilka förutsättningar den har och vilka villkor som bör gälla för att man verkligen skall kunna fånga upp eleverna till den!
Fru talman! Jag vill för säkerhets skull först yrka bifall till samtliga reservationer som miljöpartiet har skrivit under, eftersom jag tror att jag glömde det tidigare. Lars Svensson! Jag sade inte att ÖGY hade misslyckats. Jag sade att det i alla stycken inte hade fallit väl ut. Jag menar att det måste finnas en flexibilitet. Man kan inte tvinga in ÖGY-systemet. Det är i stället bättre att behålla något som har fungerat mycket bra. Där det fungerar med lärlingssystem, skall man ha det kvar. Bara därför att det finns en försöksverksamhet behöver man inte inordna alla i systemet. Varför kan man inte fortsätta med något som har gett gott resultat? När det gäller den reformerade gymnasieskola som skall komma vill jag att gymnasiet skall vara ett kreativt centrum för tänkande och skapande elever, där eleverna själva i mycket högre grad skall få lära sig att lägga upp och komponera sina studier. I dag upplever jag att de fråntas den förmågan. Det här går att genomföra både på teoretiska linjer och i lärlingsutbildning. Ju mer ansvar man får ta för sin utbildning, desto bättre mår man i skolan och ju bättre resultat får man. När vi nu har kommit in på reformeringen i gymnasieskolan vill jag understryka ungdomarnas djupa oro över att det görs så litet för att stoppa miljöförstöringen. De säger att skolan måste ta sitt ansvar, och de kräver att miljökunskap skall in som ett eget ämne i grundskolan och gymnasieskolan och på universitet och högskola. Jag vill än en gång understryka att vi ställer upp till hundra procent bakom ungdomarnas egna önskemål.
Värderade talman! Lars Svensson säger att den lärlingsutbildning som vi förordar inte är den som arbetsgivarna vill ha. Jo, Lars Svensson, vi förordar ingen annan lärlingsutbildning än den som arbetsgivare och lärlingar vill ha. Den lärlingsutbildning som vi förordar stämmer med den beskrivning som finns i betänkandet på s. 9, där det står följande: ”Den gymnasiala lärlingsutbildningen innebär bl.a. att en lärling som är anställd hos ett företag också är elev i gymnasieskolan. Företaget åtar sig att ge lärlingen yrkesutbildning enligt en kursplan som skolstyrelsen fastställer.” Detta är ett fullkomligt ofarligt förslag, Lars Svensson. Vi borde ge fler chansen till sådan lärlingsutbildning. Jag vill sedan ta upp utökningen av antalet platser för försöksverksamhet med treårig yrkesutbildning på gymnasieskolan. Skälet till att folkpartiet vill utöka antalet platser är att de skall räcka så att kommuner som deltar i försöksverksamheten inte skall behöva ha både treårig och tvåårig utbildning inom samma utbildningsområde. Detta är poängen med vårt förslag. Lars Svensson sade vidare att jag kräver en sådan utökning. Lars Svensson, jag kräver inte, jag föreslår. Dessutom lägger folkpartiet fram förslag om varifrån pengarna till utökningen skall hämtas. Lars Svensson gladde mig med att även ta upp Smålandsmodellen. Faktum är, Lars Svensson, att Riksidrottsförbundet och Specialförbundet år 1988 skrev om detta och önskade den inriktning på den här utbildningen som ingår i detta förslag. Avslaget på detta förslag kom inte i riksdagen förrän 1989. Det är väl förberett i Riksidrottsförbundet, i Specialförbundet och i de aktuella kommunerna. Det intressanta är att Lars Svensson byggde sitt inlägg på att detta förslag inte skulle vara förberett. Är Lars Svensson beredd att stödja det här förslaget om det är så förberett som jag hävdar att det är?
Herr talman! Låt mig först säga till Ylva Johansson att också jag tycker att hur man väljer utbildning är en allvarlig fråga, och att det är allvarligt att vi har fått en uppdelning mellan en manlig och en kvinnlig utbildning. Det är ett problem. Jag tror dock inte att vi kan skylla på gymnasieskolan. Vi får i stället pröva och se vilka de bakomliggande faktorerna är. Jag tror att de finns i hemmen och kanske också hos våra syo-funktionärer. De finns hela vägen från dagis, i grundskolan och fram till dess att man skall välja. Vi måste själva medverka till att få flickorna att fungera inom områden som grabbarna är mest förtjusta i och att få grabbarna att fungera på områden som flickorna tycker bäst om. Jag skulle gärna se att grabbarna lekte med dockor och flickorna med bilar. Vi får försöka vidta åtgärder. Men jag tror, som sagt, inte att vi skall skylla på skolsystemet. Jag tror dock att vi måste ha detta med i bilden när vi skall utforma den nya gymnasieskolan. Skolan tjänar nog på att vi har blandade klasser. På den punkten är vi helt överens, Ylva Johansson och jag. Låt oss dock inte skylla på gymnasieskolan. Marianne Andersson talade om hur eleverna skall få plats. Jag var tidigare inne på skälet till att vi, trots att vi har en så hög dimensionering, ändå har ungdomar som inte har kommit in. Det är dels beroende på att ungdomarna inte har sökt, dels på att de bara har haft ett alternativ. När de inte kan komma in på sitt förstahandsalternativ, bryr de sig inte om att söka alls eller att gå in på någon annan gymnasieutbildning. De kanske väntar ett år, går in i kommunens uppföljningsprogram eller liknande och kommer tillbaka sedan. Det har visat sig att många som går in i kommunernas uppföljningsprogram året efter söker till gymnasieskolan. De har då mognat och har lättare för att bestämma vad de vill ha. Jag tror därför att vi inte krasst skall räkna med att varenda en kommer att söka till gymnasieskolan, utan vi får acceptera att det är en frivillig skolform. Antalet platser skulle emellertid räcka för gruppen 16-17-åringar om de sökte exakt efter den planering som kommunerna gör. Det är riktigt att centern i första hand ville ha ÖGY-försöket i full skala. Som väl var genomförde vi inte detta. Jag har inte, Birgitta Rydle, i sakfrågan någon avog inställning till lärlingssystemet, men jag är det därför att det ger ungdomarna en sämre start och därför att arbetsgivarna icke själva vill ha detta system. Arbetsgivarna vill ha en bättre utbildning hos dem de anställer, dvs. de vill i grunden ha en gymnasieutbildning.
Herr talman! Lars Svensson säger nu att det faktum att hälften av gymnasielinjerna till mer än 90 96 består av elever av samma kön inte beror på gymnasieskolan eller skolsystemet. Självfallet beror könsorättvisor mellan kvinnor och män inte bara på skolsystemet, men jag tror att man gör det väldigt enkelt för sig om man inte på något vis tror att man kan ändra på detta genom ändringar i t.ex. gymnasieskolan. Det är oroande om det inför arbetet med en reformerad gymnasieskola är socialdemokraternas inställning att det inte på något sätt går att ändra gymnasieskolan så att dessa siffror skulle se åtminstone litet bättre ut. Vi i vpk tror att insatser för t.ex. en minskad uppdelning mellan teoretiska och praktiska utbildningar skulle vara ett steg i rätt riktning. Vi tror också att en uppdelning på sektorer i stället för på snävare linjer skulle vara ett steg i rätt riktning. Vi tror även att en uppdelning i bas-, karaktärsoch tillvalsämnen skulle kunna vara ett steg i rätt riktning. Jag tror också att det finns många andra åtgärder att vidta för att skapa en sådan gymnasieskola som i sig själv skulle kunna bidra till att åtminstone litet grand jämna ut de stora könsskillnader som finns i dag,
Herr talman! Jag förstår fortfarande inte vad Lars Svensson har emot lärlingsutbildningen. Lärlingsutbildningen är ju de facto också en gymnasieutbildning. Jag tror faktiskt inte på vad Lars Svensson säger om att en lärlingsutbildning skulle ge ungdomarna en sämre start. Varför efterfrågas de då av småföretagare, om dessa inte skulle anse att ungdomarna får en fullgod utbildning?

Herr talman! Låt mig ytterligare förtydliga mig för Ylva Johansson. Jag sade att vi skall ha med detta när vi förbereder och kommer med förslaget om gymnasieskolan i framtiden. Vad jag ville markera är att man inte löser problemen enbart genom att göra organisatoriska förändringar i gymnasieskolan, utan vi måste hålla debatten levande hela vägen från det att ungarna är mycket små. Man kan alltså inte bryta ett gammalt könsrollsmönster på en kafferast. Det kräver nog ett idogt arbete, och det är därför jag säger att vi får hålla frågan aktuell hela tiden. Vi skall, Birgitta Rydle, gå vidare när det gäller lärlingsutbildningen. Att jag vid flera tillfällen hänvisar till att inte SAF vill ha systemet beror på att SAF och LO i sitt gemensamma yrkesråd har sagt att de inte bedömer att den lärlingsutbildning som förekommer är tillräcklig enligt deras önskemål. De vill ha en bredare utbildning, de vill ha möjligheter att utnyttja ungdomarna som kommer från gymnasieskolan på ett annat sätt än vad man kan göra i samband med en lärlingsutbildning. Det är det som är skälet. Det finns ju faktiskt möjligheter att anordna lärlingsutbildning inom väldigt smala yrkesområden, för hantverkare och liknande, och dessa finns ju ofta bland företagarna. Det finns möjligheter till detta, men man utnyttjar inte den ramen. Jag skulle vilja säga något som jag kanske missade tidigare. Jag kanske inte nämnde någonting om utbildningsutskottets betänkande nr 16, och jag vill därför nu markera att jag yrkar bifall till hemställan även i detta betänkande och avslag på de reservationer som där finns.

Herr talman! Enligt läroplanen för grundskolan skall lärare, skolledning, elevrådspersonal och annan personal i samverkan med elever och föräldrar verka för en god arbetsmiljö i våra skolor. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg när vi nu skall debattera utbildningsutskottets betänkande 28, om elevmedverkan i arbetsmiljöarbetet. I betänkandet föreslås att arbetsmiljölagen ändras så att elever på grundskolans högstadium och i gymnasieskolan och de studerande på högre utbildningsnivåer eller i vuxenutbildning ges tillfälle att medverka i arbetsmiljöarbetet genom elevskyddsombud. Arbetsmiljölagen skall också bli tillämplig på grundskolans lågoch mellanstadium i samma utsträckning som för närvarande gäller på skolområdet i övrigt. Så långt ställer vi oss bakom förslaget. Vi moderater anser att elevernas, lärarnas och övrig skolpersonals arbetsmiljö skall vara sådan att den medverkar till att främja det som är skolans huvuduppgift, nämligen att ge alla elever goda kunskaper och färdigheter. I det sammanhanget är frågor om den fysiska arbetsmiljön naturligtvis viktiga. Lokaler och utrustning skall vara ändamålsenliga, och skolan skall vara en säker och trygg plats för elever, lärare och personal. Den fysiska miljön är en av flera förutsättningar för arbetet i skolan. Strävan efter att få en god arbetsmiljö är ett gemensamt intresse för alla som arbetar i skolan. Däremot anser vi inte att det är rimligt att eleverna skall avstå från ordinarie undervisning för att kunna syssla med arbetsmiljöfrågor. Vår uppfattning är att sammanträden m.m. bör förläggas utanför lektionstid. Detta avstyrker utskottsmajoriteten bl.a. med motiveringen att när elevernas medverkan i skolans skyddsverksamhet regleras i lag, kommer det att leda till bättre planering och genomförande av skyddsverksamheten än vad som hittills har kunnat ske i skolorna. Jag frågar mig vad detta är för trams. Menar Lars Svensson och majoriteten att den elevmedverkan i arbetsmiljöarbetet som i dag existerar är dåligt planerad och genomförd? Har vi då en bra arbetsmiljö i skolan? Enligt min uppfattning lämnar allt för många elever skolan med kunskapsluckor, lärare lämnar yrket, elever utsätts för mobbning och många elever anser att mycken tid har varit mindre meningsfull. Ett av skälen är att resurserna inte används på bästa sätt, beroende på den detaljstyrning med vilken statsmakten styr verksamheten på fältet. I vårt land skall i stort sett alla elever ha samma utbildning i grundskolan. Det innebär att de högpresterande eleverna blir lidande, liksom de svagpresterande. Och ändå vet vi att vi som individer är olika. Men så skall det vara i socialdemokraternas Sverige. I något slags jämlikhetsiver ser socialdemokraterna till att vi inte tar hand om våra elever på bästa sätt, vare sig de är teoretiskt eller praktiskt lagda. Hade vi i stället skolor med olika profil, offentliga skolor och friskolor samt större möjlighet till tillval, är jag övertygad om att vi dels skulle ge våra ungdomar en mer innehållsrik utbildning, dels skulle använda resurserna både bättre och effektivare. Det jag nu har tagit upp är ett antal exempel som också har med arbetsmiljö att göra. Den delen av arbetsmiljön bryr sig majoriteten över huvud taget inte om att bemöta. Min fråga till Lars Svensson är: Är det endast den fysiska arbetsmiljön som är viktig i skolan? I det perspektivet är det mycket enklare att bara lägga fram förslag om regler om den fysiska arbetsmiljön. I samband med att en majoritet bestående av socialdemokrater och kommunister fattade beslut om kommunalisering av lärartjänsterna beslutade riksdagen att ett stimulansbidrag om 300 milj.kr. per år under en tioårsperiod skulle ställas till kommunernas förfogande för förbättringar av skolornas fysiska miljö. Efter detta är uppenbarligen alla problem lösta. Min fråga till Lars Svensson är: När kan vi förvänta oss ett förslag från regeringen om hur dessa medel skall användas, och till vilka kommuner de kommer att utgå? För oss moderater handlar en bra arbetsmiljö inte bara om den fysiska miljön, utan en bra arbetsmiljö är också tillgång till en kvalitativt god undervisning, tillgång till bra och kunniga lärare, rätten att välja skola, hur arbetet utvärderas i förhållande till uppsatta mål, hur regler utformas etc. Herr talman! Det går inte att lagstifta fram en bra skola med en god arbetsmiljö i ett vidare begrepp. En bra arbetsmiljö för elever, lärare och personal är den skola där det råder en god anda, där man lyssnar på varandra oavsett beslut från Sveriges riksdag. För att få den skolan krävs det mångfald och valfrihet i skolväsendet. Med det anföra yrkar jag bifall till reservationerna 7 och 9.

Det är klart att väldigt mycket av det miljöarbete som visar skolans ansvar för elevernas trygghet och skydd måste ledas av vuxna, som kan applicera sin livserfarenhet på de ungas situation. Alltför länge har dock elevernas egen uppfattning och deras möjlighet att själva engagera sig i sin arbetsmiljös utformning nonchalerats av de vuxna generationerna. I förslag till Lag om ändring i arbetsmiljölagen skriver regeringen att elevskyddsombud skall ges tillfälle att medverka i skyddsverksamheten ”på arbetsstället” — som man kallar skolan. Folkpartiet välkomnar detta. I motioner har folkpartiet i många år föreslagit just det. Vi gillar dock inte att regeringens — och utskottsmajoritetens — förslag undantar elever i lägre årskurser än årskurs 7 i grundskolan från medverkan i skyddsverksamheten. Värderade talman! Folkpartiet anser att elevskyddsombud bör finnas på alla stadier i skolan. Med den uppfattningen förutsätter vi inte att de yngsta eleverna skall kunna överblicka arbetsmiljön eller ha omdöme och erfarenhet nog för att jämställas med andra arbetsplatsers skyddsombud. Vi tycker dock att det är viktigt att även de yngsta får medverka i skolans skyddsarbete på ett organiserat sätt. För att kommunernas ansvariga, eller företagshälsovårdens folk, skall ”rycka ut” och ta ställning till t.ex. mögelproblem i skolans byggnader krävs det nu att lärare eller andra vuxna, som arbetar i skolan, har sin arbetsmiljö hotad. Det är en närmast orimlig situation. Det borde vara självklart att även de yngsta elevernas skolmiljö skall jämföras med vuxnas arbetsplatser. Folkpartiet anser att även eleverna bör omfattas av ett företagshälsovårdsliknande ansvar, så att man inte behöver gå ”omvägen” över de vuxna, om man vill anmärka på arbetsmiljön i skolan. Vi vet att det är mycket vanligare att barn skadas i skolan än att vuxna skadas i arbetslivet. Därför är det synnerligen viktigt att vi anstränger oss för att göra alla, som arbetar i skolan, medvetna om att man skall vara vaksam på arbetsmiljön. Den träningen behöver även de yngsta eleverna ha. Folkpartiet önskar att elevernas föräldrar engagerar sig mer i skolans arbete. Om riksdagens majoritet har lättare att acceptera att vårdnadshavare för elever i de första sex årskurserna representerar eleverna i skyddsarbetet, anges det alternativet som reservmöjlighet i reservation nr 2. Visst skulle föräldrar kunna företräda sina barn i skolans skyddskommitté och delta i skyddsronder. Värderade talman! Jag yrkar bifall till de reservationer för olika beslutsalternativ som har folkpartister bland undertecknarna.

Herr talman! Vpk har länge drivit frågan om en förbättrad arbetsmiljö i skolor och högskolor och förbättrade möjligheter för eleverna och studenterna att påverka sin arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen gäller i dag elever fr.o.m. årskurs 7, men eleverna saknar de formella möjligheterna att påverka arbetsmiljön som de anställda på skolan har. Det känns därför mycket roligt att vi nu skall besluta om väsentliga förbättringar av de studerandes möjligheter att ta ansvar för och medverka i arbetsmiljöarbetet. Möjligheterna att reellt påverka sin arbetsmiljö och skolans eller högskolans arbetsmiljöarbete hänger intimt samman med möjligheterna att påverka även andra delar av skolans och högskolans verksamhet. Detta gäller inte minst möjligheterna att påverka undervisningen. Vi ser förslaget om elevskyddsombud som ett viktigt steg mot en mer demokratisk skola och högskola. Ett aktivt arbetsmiljöarbete bör kunna leda till en ökad miljömed vetenhet som kan påverka undervisningen positivt i t.ex. yrkesutbildning och laborativa ämnen. Eftersom verksamheten i skyddskommittéerna till stor del regleras genom avtal mellan parterna finns det svårigheter att via lagstiftning ge elevskyddsombuden samma rättigheter som arbetstagarparten har. Men dessa svårigheter får under inga omständigheter leda till att arbetsmiljöfrågan ses som en partsfråga som främst berör arbetstagare och arbetsgivare. Eleverna utsätts för arbetsmiljörisker i minst lika hög grad som anställda. För att elevskyddsombudet skall uppleva det som meningsfullt att engagera sig i arbetsmiljöarbetet och för att nå en förbättrad arbetsmiljö för de studerande är det nödvändigt att elevskyddsombudens förslag och åsikter tas på allvar. Det kräver en positiv attityd hos skyddskommittéernas ledamöter, men det kräver också att elevskyddsombuden har en lagstadgad rätt att lägga fram förslag och få dem behandlade i skyddskommittén. På den här punkten har utbildningsutskottet gått betydligt längre än vad regeringen var beredd att göra. Med anledning av vpk:s motion uttalar utskottet att riksdagen bör göra ett tillkännagivande till regeringen om att elevskyddsombuden bör ges förslagsrätt i skyddskommittéerna. Jag, och med mig många elever och studerande, är naturligtvis mycket nöjda med utskottets skrivning, liksom jag är glad att vpk:s förslag när det gäller utbildningen av elevskyddsombuden vunnit gehör i utskottet. Ja, herr talman, det är roligt att få vara med att debattera och i morgon också besluta om elevskyddsombudens rättigheter. För mig personligen är det särskilt roligt, eftersom detta är en fråga som jag arbetat aktivt med ända sedan jag själv var elev i grundskolan. Men trots detta finns det sådant som vi i vpk inte är nöjda med i det betänkande som vi nu behandlar. Därför finns det tre reservationer från vpk. Jag vill nämna två av de frågor där vi inte är överens med utskottsmajoriteten. Den första frågan gäller elevskyddsombudens möjlighet att ta hjälp av t.ex. centralt anställda funktionärer inom olika elevoch studerandeorganisationer. Detta är speciellt viktigt i ungdomsskolan, där elever, som av naturliga skäl aldrig kan skaffa sig någon mångårig erfarenhet av arbetsmiljöarbetet som kanske kan vara till nytta i arbetet, skall agera tillsammans med parternas representanter i skyddskommittéerna. Vi anser att det bör skrivas in i arbetsmiljölagen att elevskyddsombuden inte skall kunna hindras att ta hjälp av centralt anställda funktionärer inom t.ex. Elevorganisationen i Sverige, Sveriges förenade studentkårer eller Sveriges folkhögskoleelevers förbund. Den andra frågan gäller elevskyddsombudens möjligheter att ta del av den information som behövs för att på ett tillfredsställande sätt kunna medverka i arbetsmiljöarbetet. Vi anser att omyndiga elever inte skall ha rätt att ta del av sekretessbelagda uppgifter. Men vi kan inte inse att det finns skäl att i det här sammanhanget behandla elevskyddsombud inom universitet och högskolor eller inom vuxenutbildningen, dvs. myndiga personer, på ett annat sätt än övriga ledamöter i skyddskommittéerna. Vi föreslår alltså att elevskyddsombud över 18 år skall ha rätt att ta del även av sekretessbelagd information på samma sätt som de anställdas skyddsombud. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 5, 6 och 8 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Skolorna är Sveriges största och sämsta arbetsplats — och de värsta finns i Stockholm. I Stockholms län finns en pessimistisk inställning till satsningar i skolan. Det kan gälla missriktad sparsamhet med läromedel, skolmat och den fysiska miljön. Enligt kvällspressen är skolorna värre än fängelserna. Kommer man däremot med något positivt, föder det andra positiva åtgärder. 20 inspektörer från yrkesinspektionen i Stockholm, som besökt 80 skolor, har hittat 1 500 inspektionspunkter av allvarligare slag. I en del skolor är miljön t.o.m. livsfarlig. Man kan då fråga: Vem för barnens talan? Vi i miljöpartiet kan inte tolerera att vart tredje barn drabbas av allergier. Om inte skolstyrelse eller rektor lyckas komma till rätta med arbetsmiljön i skolan, måste lagarna ändras, så att Sveriges största arbetsplats — skolan — får en god fysisk och psykisk arbetsmiljö. Elevmedverkan i arbetsmiljöarbetet måste därför utökas — inte bara på gymnasiet och högstadiet, utan hela grundskolan skall omfattas av miljöskyddet. Eleverna skall utse representanter med rätt att delta i besluten om arbetsmiljön. Detta skall inte bara gälla högstadiet och gymnasiet. Vi anser att elevskyddsombud på lågoch mellanstadiet också skall ha full rösträtt i styrelserna. Det gäller deras arbetsmiljö och deras arbetsplats. Om eleverna inte får föra sin egen talan, skall de i andra hand företrädas av föräldrarna, som skall ha rösträtt i deras ställe. I propositionen föreslås ändringar i arbetsmiljölagen som ger elever på grundskolans högstadium, gymnasieskolan och studerande på högre utbildningsnivåer och i vuxenutbildningen tillfälle att medverka i arbetsmiljöarbetet. Vidare föreslås att arbetsmiljölagen blir tillämplig på grundskolans lågoch mellanstadier i samma utsträckning som för närvarande gäller på skolområdet i övrigt. Till skillnad från vad Riksförbundet hem och skola anser — dess representant lade ned sin röst i den arbetsgrupp som skulle bedöma vilka som skulle ingå i skyddskommittéerna — menar vi att barnen skall kunna vara med i arbetet och ha rösträtt. Barnen är de som först har möjlighet att upptäcka vad som är fel i arbetsmiljön. Vi har tilltro till deras bedömning. Som Ulf Melin sade är det inte bara den fysiska miljön som är viktig. ”Eleverna — en spegel av skolans klimat”, är rubriken på en artikel av Lennart Wiechel i Kommun-Aktuellt. Vi menar att den psykosociala miljön har en mycket stor betydelse för skolans fysiska miljö. Skolledningens och lärarnas arbetssätt och inriktning betyder mycket för eleverna. Tätare kontakter mellan lärare och elever är ett måste. Rektorer med ett demokratiskt ledarskap bidrar, liksom gemenskapen lärare emellan, till en god anda på skolan. De vuxna blir goda förebilder för eleverna. Andan i skolan har alltså stor betydelse för utformningen av arbetsmiljön. I miljöpartiets skola vill vi ha lokala styrelser på varje skola. Dessa skall bestå av elever, föräldrar och skolpersonal. Här lär man sig att ta ansvar och att utöva inflytande. De lokala styrelserna skall kunna överblicka och påverka vad om händer i skolan. Därför är det lämpligt att elevantalet i en skola är mellan 250 och 400 elever — det större antalet elever på högre nivå. I denna självstyrande skola kommer riskerna för dålig arbetsmiljö att minimeras. Den psykosociala miljön kommer att förbättras och engagemanget i skolan att öka. Vi anser emellertid att den dåliga arbetsmiljön i skolan i dag är akut och att snabba åtgärder måste sättas in omedelbart. Det bristande underhållet, främst i storstädernas skolor, får inte fortsätta. Att bygga ståtliga konferenspalats och ”globar” för skattepengarna i stället för att satsa på skolan är en skymf mot dem som inte har rösträtt. Ansvaret för den dåliga skolmiljön ligger helt och hållet på kommunerna, som måste tilldela eller omfördela medel till skolan. Vi anser att det är av största demokratiska vikt att vi får elevskyddsombud på alla stadier och att alla har rösträtt. Först i andra hand skall föräldraombud för eleverna sättas in. Vi anser det vidare oerhört viktigt att decenteralisera besluten om skolan ända ner till den enskilda skolans styrelse och att elevantalet i skolan ligger mellan 250 och 400. Med detta vill jag yrka bifall till de reservationer som miljöpartiets ledamot i utskottet har undertecknat.

Herr talman! Eleverna har under en följd av år deltagit i arbetsmiljöarbetet. Frågan var uppe i samband med att vi behandlade styrningspropositionen. Då framhölls det angelägna i att alla elever skall medverka i miljöarbetet. Det bör också slås fast i arbetsmiljölagen att denna rätt tillkommer eleverna. Det är viktigt att vi tar till vara den resurs som elevernas engagemang och medverkan utgör. Eleverna är redan i dag genom överenskommelser adjungerade i skyddskommittéerna. Skyddsombudsoch skyddskommitté verksamhet regleras genom avtal mellan parterna. Det är skälet till att vi nu har fått detta förslag på vårt bord. Det är viktigt för hälsa och välbefinnande att man kan påverka den dagliga miljön. Det är också viktigt att ungdomarna redan tidigt får delta i fackligt arbete och lära sig vad detta innebär, att det skapas en tradition. Att vara skyddsombud är ett fackligt förtroendeuppdrag. Skyddsombudet är representant för sina elevkamrater. De övriga anställdas fack borde av ren självbevarelsedrift vara mycket intresserade av ett gott samarbete med elevernas och studenternas företrädare. Det är ju dessa som skall bygga framtiden. Det är viktigt att eleverna redan från början lär sig att ta ansvar för beslut och att företräda en grupp kolleger. Skyddsombuden skall ingå i skyddskommittéerna från årskurs 7 till dess de avlägger högskoleexamen. Det är självklart att skyddsombuden skall utses av eleverna och att man finner former för samverkan med övriga som är engagerade i skyddsverksamheten. Eleverna i årskurserna 1-6 skall självfallet också engageras i arbetet men utan att direkt tillhöra skyddskommittéerna. Det är här skillnaden i uppfattningar ligger. Till Carl-Johan Wilson och andra som talat om detta vill jag säga att alla skall engageras. Men i skyddskommittéerna skall enbart ingå elever fr.o.m. årskurs 7. Vi har också ställt upp på vpk:s förslag att man i samband med översynen av arbetsrättslagstiftningen skall se till att eleverna inte får bara yttranderätt utan även förslagsrätt. Eleverna skall bli fullvärdiga medlemmar i skyddskommittéerna fr.o.m. årskurs 7. Då skall eleverna även ha möjligheter att lägga fram förslag. Vi tycker att detta är helt riktigt, och vi förutsätter att det beaktas i samband med översynen av arbetsrättslagstiftningen. Vad som är knepigt är frågan om sekretessen. Denna gör att man tvingas införa vissa undantag. Nuvarande lagstiftning har inte bara sekretessregler utan innehåller även sanktionsbestämmelser. Det är kanske att gå väl långt att begära att man kan tillämpa sanktionsbestämmelser för elever som går i skolan. Däremot är det litet skillnad när det gäller parterna i övrigt på arbetsmarknaden, där man både har lagen och gällande avtal. Jag tror alltså att man skall vara medveten om de svårigheter som finns när det gäller att kunna jämställa elevernas skyddsombud ordentligt med de andra. Därför måste man nog ha kvar dessa skillnader. Beträffande frågan om hur man skall klara uppdraget som huvudskyddsombud eller elevskyddsombud vill jag säga följande. Det finns pengar inom gymnasieskolan för lokalt utvecklingsarbete. Och i grundskolan finns förstärkningsresurser. Inom högskolan borde det inte vara svårt att klara detta för dem som tar uppdraget att ingå i skyddskommittéen. Jag tror alltså att det är möjligt att klara dessa frågor praktiskt ute i skolorna. Nu gäller det att bilda ramen. Och det är inte den ram som Ulf Melin var inne på. Det är inte fråga om att skyddskommittéerna och skyddsombuden skall göra om skolan enligt de riktlinjer som Ulf Melin talar om. Det som han drar in i denna fråga gäller den totala skolpolitiken. Jag tror inte att vare sig Ulf Melin eller Carl-Johan Wilson är riktigt medvetna om vilken fråga vi diskuterar. Vi diskuterar frågan om att få elevernas medverkan i skyddsarbetet. Det är inte fråga om att eleverna ensamma skall göra om skolan. Vi här i riksdagen och skolstyrelserna i kommunerna skall medverka i detta arbete. Elevernas medverkan kan ske dels via kontakter med lärare och rektorer, dels via de politiska organ som finns i kommunerna. Jag tror att det är viktigt att man drar denna gräns så att man är klar över detta. Sedan förutsätts det självfallet att det skall finnas goda kontakter mellan elever och lärare, Eva Goös.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

Herr talman! Jag hade inte förväntat mig att Lars Svensson skulle ha någon vidare syn på arbetsmiljön i skolan. Jag trodde att han i sann socialdemokratisk anda skulle tänka på bara den fysiska arbetsmiljön. Som jag sade i mitt anförande är den viktig, men sådant som att utbildningen är god, att det finns tillgång till duktiga lärare, att det finns möjlighet att välja skola, osv., är väl också frågor om arbetsmiljö? Lars Svensson gör sig till tolk för en ganska snäv syn på arbetsmiljön. Lars Svensson sade att det för att utbilda elever till elevskyddsombud skall tas pengar ur grundskolans förstärkningsresurs. Det är pengar som skall sättas in för elever som av olika anledningar behöver ha stödundervisning, osv. Man skall också ta av gymnasieskolans utvecklingspengar till detta. Det är ganska fantastiskt att få höra detta resonemang. De andra frågor som jag tog upp, särskilt vad de 300 miljonerna, som socialdemokraterna och kommunisterna kom överens om i samband med att de kommunicerade med lärarkåren, skall användas till, fick jag inget svar på. Jag kan ha förståelse för detta. Jag tror att det finns olika synpunkter på detta. Om man läser utskottsbetänkandet får man uppfattningen att dessa pengar skall användas till just kommuner som inte skött t.ex. den fysiska arbetsmiljön. Men jag kan tänka mig att skolministern har en annan uppfattning om detta.

Värderade talman! Värderade Lars Svensson! Jag vet vad det aktuella betänkandet handlar om. Självfallet skall de yngsta eleverna inte få samma roll i skyddsarbetet som de vuxna. I reservation 1 skriver folkpartiet tillsammans med miljöpartiet: ”Även de yngre eleverna kan ha kunskaper, överblick och mognad för att medverka i skolans skyddsarbete på ett organiserat sätt.” Jag trodde faktiskt att vi skulle kunna få medhåll från socialdemokraterna i detta viktiga arbete att även försöka utnyttja de yngsta elevernas intresse för vaksamhet i fråga om arbetsmiljön. Om man har talat med barn i dessa åldrar om hur deras arbetsplats skolan ser ut, så får man faktiskt en ganska god respekt för även de små barnens syn på sin situation.
Herr talman! Fräscha lokaler utan klotter, en engagerad lärarkår, fritidsgård i centrum av skolan, gott om vuxna som bryr sig om barnen och sätter gränser, egna arbetsplatser för lärarna, särskilda lokaler för svenska 2, hemspråk, jourgrupp med elever som ser till att allt är snyggt, ljust och öppet överallt. Så ser Nibbleskolan i Jakobsberg ut efter den ombyggnad som blev klar i somras. Innan dess var denna skola en av kommunens risigaste. Detta arbete har naturligtvis stötts från politiskt håll, eftersom pengar har anslagits. Men det viktiga var att barnen, eleverna, var med i arbetet. Man har förvandlat denna skolmiljö, både och fysiskt och psykiskt. Den fysiska miljön påverkar naturligtvis den psykiska, och man får på detta sätt ett bättre klimat. Jag vill än en gång framhålla att jag tror att man med lokala styrelser på skolan, där barnen från första dagen i skolan känner att de är delaktiga och har ett ansvar, att de har rättigheter och skyldigheter, kan låta eleverna vara med om att fatta beslut i de flesta frågor. Det är när man blir vuxen som man kanske döljer sanningen, men som barn är man mycket öppen och ser med klara ögon. Jag tror därför mycket på barnen i ett skyddsarbete.

Herr talman! Vad jag ville säga till Ulf Melin och delvis till värderade broder Carl-Johan Wilson var att den debatt de för naturligtvis hör hemma i en skoldebatt. Men jag tycker att man skall vara medveten om vad vi diskuterar i dag, nämligen elevernas medverkan i miljöarbetet. Jag kan gärna diskutera val av skola, men det är ju inte detta debatten skall handla om, utan den skall handla om hur vi skall finna former så att eleverna blir engagerade. Vi har sagt att eleverna i de lägre årskurserna skall delta i miljöarbetet. Det sade vi redan när vi behandlade skolans styrning. Då stod det skrivet att alla elever skall delta i arbetsmiljöarbetet ute på skolorna. Men vi sade att eleverna dessutom fr.o.m. årskurs 7 skall ha rätt att delta i skyddskommittén. Det är detta som är det nya. Genom dessa regler och genom den lagstiftning som nu föreslås finns det möjlighet för eleverna att delta i skyddskommittéarbetet, och genom den sista förändringen som vi har kommit överens om med vpk skall vi också se till att eleverna har förslagsrätt. Det står angivet i betänkandet vilka pengar som skall användas. Utöver dessa pengar kan man naturligtvis använda TTF och andra delar av verksamheten för klara den utbildning som behövs. Jag har själv deltagit i utbildning av arbetsmiljöombud, visserligen inte av sådana som kunde sitta i skyddskommittéer, men sådana som skulle ingå från varje högstadieskola inom ett rektorsområde där man under ett par dagar hade en träff, som man kunde finansiera. Jag tycker att det är viktigt att man gör klart att alla elever, och inte bara de äldre, skall medverka i miljöarbetet. Det är självklart också när det gäller byggnader och liknande. Låt mig säga till Ulf Melin: Jag tror att både Ylva Johansson och jag kan lova här att vi skall se till att dessa 300 miljoner kommer att användas för att skapa bättre arbetsmiljö genom att vi får bättre skollokaler. Men det skall vara en stimulans till kommunerna. Kommunerna skall också satsa. Det är därför man skall se över formerna. Vi skall nog bevaka att pengarna används, vi vet båda två att de behövs. Sedan vill jag gärna till Eva Goéös säga att självfallet skall man kunna medverka när det gäller byggnader. Men det kan eleverna göra, och det kan föräldrarna göra både genom sina kontakter med lärare och rektorer och genom sitt engagemang i de politiska organen. Jag tycker att man skall se skolan som en samhällets angelägenhet, där vi som individer skall engagera oss så att vi får en bra skola både när det gäller undervisning och när det gäller miljöverksamhet.
Herr talman! Lars Svensson kan naturligtvis alltid göra en värdering av vad en skoldebatt är och inte är. Jag tycker att han för en väldigt snäv debatt när han bara talar om den fysiska arbetsmiljön. Det är ganska typiskt. Socialdemokraterna klarar inte av att vidga denna debatt till att också gälla arbetsmiljön i en mycket vidare bemärkelse. Hur skall man kunna påverka exempelvis undervisningen? Hur skall man kunna få större tillval exempelvis i grundskolan? Hur skall man kunna påverka om man vill byta skola av någon anledning eller vill gå i en profilskola osv.? Nog har detta med arbetsmiljön att göra. Lars Svensson talar om att dessa 300 miljoner skall användas för den fysiska arbetsmiljön. Men vilka kommuner skall dessa 300 miljoner gå till? Skall de gå till kommuner som inte sköter underhåll av lokalerna, eller skall de gå till kommuner som gjort det? Det står i utskottsbetänkandet att det skall ge snabba resultat. Då måste man väl ha en uppfattning om vad dessa pengar skall destineras till. I och för sig är det ändå nålpengar. Kommunförbundet gjorde en undersökning förra året, där man just tittade på hur mycket pengar man behöver satsa på lokaler. Om jag inte minns helt fel hamnade man på en siffra på mellan 15 och 20 miljarder kronor. Herr talman! Jag skall avsluta med att säga att socialdemokraterna tror att man löser allt med att stifta lagar och förordningar. Någon annan tanke finns tyvärr inte.
Herr talman! Jag har ett förslag, Lars Svensson: Om inte barnen under årskurs 7 har någon som företräder dem och röstar för dem, tycker jag att ni skall stödja vårt förslag som går ut på att man skall ha minst två skyddsombud och att de skall vara föräldrar. Inga är så ärliga som barnen. Jag tror att de kan förmedla sina intryck — syn-, luktoch hörselintryck — till dessa föräldraombud. Jag tycker att någon skall föra barnens talan och kunna rösta för dem.
Herr talman! När det gäller det sistnämnda vill jag säga att det inte bara är fråga om rösträtt som sådan. Den har Eva Goés och jag i de kommunala valen. Vi kan på den vägen medverka och se till att barnen får en hyfsad miljö. Här gäller det en kontinuerlig kontakt mellan elever och lärare. Elever i dessa åldrar är väldigt öppna och vågar ha uppfattningar. Jag tror att vi utan att direkt behöva organisera det kan få fram synpunkter från de yngre eleverna. Jag tycker att vi skall ge dem chansen att komma med när de fått den mognad som behövs för att kunna sitta i skyddskommittéer. Till Ulf Melin: Det är naturligtvis inte bara den fysiska miljön det gäller. Det gäller även den psykiska miljön, den ingår ju i förslaget. Hela arbetsmiljöfrågan gäller ju inte bara den fysiska utan även den psykiska arbetsmiljön. Vad jag vill ha sagt är att Ulf Melin här för in den totala skoldebatten. Den är jag villig att diskutera, men i dag diskuterar vi hur vi kan skapa en miljö där ungdomarna kan fungera. Då tror jag inte att man skall ta in den totala politiska skoldebatten. Hur skall vi använda pengarna? Jag har sagt att det inte är några problem. Vi kommer att kunna använda dessa 300 miljoner. De skall vara en stimulans för kommunerna att skapa bättre skollokaler. Vi skall se till att vi får regler så att kommunerna utnyttjar pengarna effektivt. Jag tror att Ulf Melin och hans partikamrater röstade nej till förslaget, så ni har väl inte så stort intresse av att veta vad man gör med dessa 300 miljoner.
Herr talman! Sista chansen. Jag har erfarenhet av dåliga arbetsmiljöer som lärare och som förälder. Jag har kommit fram till den slutsatsen att både elever och lärare kommer i kläm. När lärare försöker föra elevernas talan säger man: Lärarna är bara ute efter sitt eget bästa. Det är därför jag vill att det skall vara en annan part, t.ex. föräldrar, som för barnens talan, så att ingen behöver säga att lärarna för sin egen talan och att det är fråga om särintressen. Därför yrkar jag på att det skall finnas en annan part, om inte eleverna får föra sin egen talan, och att den skall ha förslagsrätt och rösträtt.

Herr talman! Jag skall alltså försöka ersätta Grethe Lundblad och företräda utskottsmajoriteten i denna sena kvällstimma. Det är egentligen ganska olyckligt att vi skall behöva behandla betänkandet i en debatt uppdelad mellan två dagar. Jag har varit med om att man delat upp betänkanden mellan olika veckor, det är väl inte så ovanligt. Jag skulle faktiskt tycka att det var ganska angeläget att kammarkansliet försökte se över ordningen. Det tar musten ur debatten, inte minst när den som tidigare följt debatten inte kan fullfölja den. Då blir det ganska avslaget. Jag hade inte möjlighet att följa gårdagskvällens debatt. Jag har försökt att skumma snabbprotokollet, men det ger mig inga detaljkunskaper om vad ni har sagt. Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag på samtliga punkter och avslag på samtliga reservationer, så är det gjort. Vi har en ny princip i jordbruksutskottet som jag tror alla uppfattar som ganska positiv, nämligen att partiernas policy har presenterats i särskilda yttranden. Genom det förenklar vi behandlingen och får färre reservationer. Om jag skall vara ärlig måste jag säga att jag tycker att det kunde ha blivit ännu färre reservationer. Väldigt många av reservationerna känns mycket påklistrade. De är liksom ditsatta därför att partierna på något sätt måste visa upp sig. De innehåller ofta egentligen inget nytt i förhållande till utskottsmajoritetens förslag eller propositionen. Flertalet partier är trots allt överens om målen och inriktningen i avfallshanteringsfrågorna. Vi skiljer oss mera vad gäller detaljer, tekniska frågor och tidpunkten för att sätta in olika åtgärder. Först något om inriktningen i socialdemokraternas avfallspolitik. Det viktigaste är att inte fastna i detaljer utan ta de stora greppen på politiken dit man vill komma. Långsiktigt gäller begreppet ”rent från början”. Vi skall få en produktion som är ekologiskt anpassad. Det förutsätter att vi använder oss av naturliga råvaror, miljövän liga processer och har en miljöanpassad användning av de produkter som vi producerar samt en ekologisk hantering av avfallet. Hela kedjan skall alltså tåla en miljökritisk granskning. Men vi har en lång väg att vandra. Detta är inte en skuta man svänger över en natt. Det kommer att ta tid, men det är nödvändigt att ge sig i kast med den svåra uppgiften att hushålla med de begränsade resurserna. Vi vill att mängden avfall skall minimeras. Det är en grundläggande princip, som hör ihop med hushållningen — man kan jämföra med energipolitiken. Vi vill att producenten skall ta ett ansvar för produkten och avfallet, men kommunen skall självfallet hjälpa till. För det behövs regleringar, begränsningar och olika typer av styrmedel, men det behövs självfallet också en aktiv konsument. Det avfall som uppkommer måste återvinnas och återanvändas. Egentligen är det fel att tala om avfall, därför att det inte blir något avfall, utan en restprodukt, som kan användas till någonting annat. Det blir råvaror, halvfabrikat eller, exempelvis när det gäller glasflaskan, en direkt återanvändning av samma produkt. Produkter skall alltså anpassas för återbruk, precis som papper. Det gäller att hjälpas åt att bygga upp en fungerande marknad. För det krävs också en tidig sortering, dvs. källsortering, där kommunerna onekligen har ett stort ansvar. Det måste ställas hårda miljökrav på hanteringen av det som blir kvar, det egentliga avfallet — ”kvittblivningsproblemet” — det som ingen vill ha och som ingen vill betala någonting för. Detta gäller naturligtvis särskilt det miljöfarliga avfallet. Det kan deponeras, och då uppkommer problem bl.a. via läckage. Det gäller för övrigt också att inte se deponeringen som en slutlig avfallsfråga, därför att ur den massan kan utvinnas biogas, och man kan kompostera. En annan möjlighet är förbränning, som många är kritiska mot på grund av att den ger utsläpp. Men med de mycket hårda krav som har satts upp via ENA-utredningen — energi ur avfall — kommer hanteringen även på förbränningssidan att vara hyfsad, när alla de 24-25 anläggningarna är genomgångna till 1991. Förbränningen ger också en energiråvara som behövs mycket väl. När det gäller export måste regleringen naturligtvis vara mycket rigorös, särskilt för det miljöfarliga avfallet. De miljöoch hälsofarliga ämnena i avfallet och därmed också redan i produktionsledet måste minimeras. Hanteringen av det miljöfarliga avfallet behöver förbättras. En sådan inriktning och ett så omfattande program kräver en långsiktig omställningsplan och en rejäl omställningstid. Det är inte realistiskt att tro att detta kan vändas över en natt, som jag sade tidigare. Det är fråga om en livsstil för dig och mig, och det är svårt att få människor att tänka om. Det tar tid, men träget arbete kan ge resultat. Den aktuella proposition som behandlas i detta betänkande, JoU16, är ett steg på vägen. Huvudpunkterna är dessa: Producentansvaret skall skärpas, bl.a. genom krav på information till kommunerna samt krav på materialbalanser och miljövarudeklarationer. Det kommer förslag om att avveckla eller begränsa miljöfarliga ämnen, och substitutionsprincipen förtydligas. Krav ställs på kommunal avfallsplan från 1991, dvs. en heltäckande plan som tar upp allt avfall i kommunen. Det kommunala ansvaret ökar för avfallshanteringen, som i princip kan täcka allting men som till att börja med, utöver hushållsavfallet, säkert mest kommer att omfatta dagens ansvarsnivå för det miljöfarliga avfallet och det icke branschspecifika avfallet. Det blir ett stegvis införande av ett utökat ansvar. Här har utskottet gjort en särskild markering av att man inte vill låsa sig vid året 1993 som startår. Man markerar också hur viktig diskussionen är mellan berörda parter när dettta utökade ansvar skall introduceras. Statens naturvårdsverk blir central tillsynsmyndighet. Renhållningslagen kompletteras med bestämmelser som skall främja återanvändning och återvinning. Vi ger möjligheter att utfärda föreskrifter om källsortering av allt avfall, och vi preciserar det genom att säga att det är nödvändigt därför att slutbehandlingen fr.o.m. 1994 inte får innehålla osorterat avfall vid förbränning eller deponering. Polyvinylklorid, PVC, skall tas bort från en stor del av förpackningsmaterialet. En förpackningsavgift utreds som skall gynna retursystem och missgynna engångsbruk. Rötslammet skall renas på ett bättre sätt. Slutligen föreslås ett utökat privat aktieägande i SAKAB. Där skiljer sig utskottsmajoritetens förslag något från propositionen, i det att utskottet menar att staten bör ha ett majoritetsägande. Bakgrunden till det är helt enkelt att det känns tryggare om staten har detta majoritetsägande och kan behärska marknaden än om staten har ett minoritetsägande. Det miljöfarliga avfallet är en mycket allvarlig fråga, där det finns all anledning att skynda långsamt när det gäller att förändra SAKAB:s ägarförhållanden. Utskottsmajoriteten tillstyrker detta program. Det är en ganska bred partipolitisk uppslutning kring det, och det finns naturligtvis anledning att vara glad för det. Det finns över huvud taget anledning att vara glad för att avfallsfrågorna har fått en så central roll i miljöpolitiken som de har nu. Det är inte längre så att vi bara intresserar oss för vad som kommer ur avloppsrör och skorstenar, utan nu tittar vi också på vad som rullar ut genom fabriksportarna, och det är en riktig utveckling. Herr talman! Jag skall också kommentera några reservationer. I reservation 3 begär folkpartiet och miljöpartiet en parlamentarisk utredning. Anders Castberger talade i debatten i går om senfärdighet. Men varför då medverka till denna ytterligare tidsfördröjning? Det handlar trots allt mest om tekniska frågor, om materialbalanser, miljövarudeklarationer, uppgiftsskyldighet, styrmedel, osv. Vi har ganska god erfarenhet av vilken tid olika parlamentariska utredningar kräver, och om det nu är så bråttom som oppositionen säger, varför skall man då försena genomförandet av dessa åtgärder? Den moderata reservationen 4 handlar om uppgiftsskyldighet enligt renhållningslagen. Man tycker att det är onödigt med en paragraf för uppgiftsinlämnande, men det tycker inte utskottsmajoriteten. Erfarenheter från 1975 års beslut och genomförande av det — det stora avfallsbeslutet — visar att det fanns stora brister i företagens sätt att hantera denna information, och det talar för att kraven nu skärps. En noggrann kartläggning är angelägen. Reservation 5 av vpk och miljöpartiet handlar om att lagen om kemiska produkter också bör omfatta varor. Där är det intressant att riksdagen i höstas gjorde en beställning till regeringen. Från socialdemokratisk sida är det bara att erkänna att vi nu har skaffat oss mer information och kan konstatera att den väg vi då ställde oss bakom inte var den bästa. Om också varor införs i lagen om kemiska produkter, innebär det att allt som vi omger oss med skall omfattas av denna lag. Om allt inte skall omfattas av lagen, hur skall då de varor som omfattas kunna avgränsas? Vem skall göra det, och hur skall vi nå enighet om detta? Det är bra mycket bättre att ha denna förordning, som ger möjlighet att också utnyttja LKP, lagen om kemiska produkter, för de varor eller varugrupper som vi väljer ut. Då kan vi specialinrikta oss på det som verkligen är miljöfarligt och det som vi har resurser till. Det är en mer effektiv modell, som inte kräver en enorm byråkrati. Reservation 6 av miljöpartiet handlar om den omvända bevisbördan. Det synsättet gäller i praktiken i dag. Vid minsta misstanke skall företaget bevisa att produkten inte är farlig. Miljöpartiet vill att det som inte är tillåtet enligt lag eller förordning skall vara förbjudet. Det låter mycket bra, men det är inte verklighetsförankrat. Det finns mängder av produkter runt om i samhället, och hur skulle det vara möjligt att förbjuda alla dessa produkter? Vilka konsekvenser skulle det få? Vi klarar ju inte ens av att hantera alla nya kemiska produkter och ämnen som kommer in på marknaden — därför att de är så många. Våra resurser räcker inte till allt vad vi vill göra. Därför måste vi när det gäller allt miljöarbete vara mycket strategiska och prioritera det som är viktigt. Det skulle alltså vara bra om man kunde nå de här målen, men det är orealistiskt — det gäller för övrigt många av miljöpartiets förslag. Reservation 9 från vpk handlar om administrationen kring återvinning. Jag kan känna sympati för att staten skulle ta ett större ansvar när det gäller avsättning av det återvunna materialet. Men också det måste man nog tyvärr säga är orealistisk. Hur skulle det gå till? Det skulle vara den verkliga planhushållningsprincipen! Det är nog bara att konstatera att staten inte klarar det. Alla parter måste hjälpa till. Näringslivet måste här ta sitt ansvar. Det bästa vi kan göra är att med bl.a. ekonomiska styrmedel styra marknaden på ett sådant sätt att man blir intresserad av det här. Reservation 12 från vpk och miljöpartiet handlar om avvecklingen av sopförbränningen. Jag har redan visat på att det, med de krav som vi nu ställer på sopförbränningen, med den nytta som vi har av energiåtervinning och med kraven på att det är sorterat avfall som skall förbrännas, inte är nödvändigt att ställa krav som att stoppa all sopförbränning. Framför allt är det orealistiskt att hävda att alla befintliga anläggningar skall stängas. Det skulle bli en enorm kapitalförstöring, som inte heller är rätt prioriterad i förhållande till de pengar vi har. Reservation 13 handlar om pantsystem för batterier. Det är också ett riksdagsuppdrag. Nu har vi faktiskt genomfört mycket kraftiga begränsningar av vilka batterier som får användas och vad batterier får innehålla. Pantsystemet blir då inte lika intressant. Det kan bli en krånglig väg att lösa ett miljöproblem. Reservation 14 handlar om lysrör. Jag hänvisar där till mina argument beträffande reservation 13. Centern och miljöpartiet vill i reservationerna 16 och 17 förbjuda aluminiumburken. Det kan också jag känna sympati för, men det reser en serie praktiska problem i förlängningen. Om vi nu förbjuder den och förbjuder PET-flaskan, som miljöpartiet vill göra — det framförs i nästa reservation — vad skall vi då förbjuda sedan? Var skall vi sätta gränserna? Vem är det som skall besluta om alla dessa förbud? Den principiella frågan blir i förlängningen mycket svår. Därför vill vi först pröva den till 90 26 ökade insamlingsgraden och se om inte det fungerar. Det är återigen fråga om en prioritering av insatserna. Reservation 19 handlar om förbud för alla klorhaltiga förpackningar. Det är en miljöpartireservation. Där startar vi nu med att i praktiken förbjuda sådana — genom ett frivilligt avtal med branschen ser vi till att 70 20 av de förpackningarna försvinner. Resten håller vi på och jobbar med, bl.a. importen. Frågan är hur mycket vi kan gripa över med en gång. När man sedan börjar tala om kontorsmateriel och mycket annat kan det låta bra, men det är inte lätt att klara av allt på en gång. När det gäller reservationerna 20 och 21 kan jag hänvisa till vad jag nyss sade. Reservation 22, en moderatreservation, handlar om ett utvidgat kommunalt ansvar för avfallshanteringen. Här vill moderaterna inte ställa upp, och i botten är det en ideologisk fråga — socialdemokraterna vill se gemensamma lösningar, moderaterna vill se privata lösningar. Vi menar att det är en opraktisk lösning som moderaterna föreslår. Vi har tidigare prövat modellen att företagen skall få sköta avfallshanteringen, och hur har det gått? Det är ju på grund av resultatet av det som förslaget i propositionen i dag föreligger. Det har inte fungerat. Samhället måste in på ett mer aktivt sätt, kanske successivt ännu mer aktivt än vad som föreslås i den här propositionen. Vi får bygga upp det allteftersom vi får resurser och möjligheter. Det räcker alltså inte att lita till företagen, såsom moderaterna gör. Däremot fråntar vi inte företagen ett ansvar. De skall naturligtvis få utveckla sina möjligheter på det här området. Men kommunerna får ett övergripande ansvar. Reservation 23 är en centerreservation på samma tema. Jag kan hänvisa till det jag redan har sagt — den är snarlik moderaternas reservation. Reservation 25 — moderat — handlar om avgiftsuttaget enligt renhållningslagen. Moderaterna vill inte inkludera planeringskostnaderna i det här avgiftsuttaget. Varför skulle vi undanta planeringskostnaderna? Skulle ett företag som har utgifter för administration eller planering inte ta med de kostnaderna när man prissätter? Det skulle säkert inte resonera på det sättet. Det är klart att vi skall ta upp alla kostnader vi har. Det är egentligen ganska självklart. Sedan kan det vara problem att avgränsa kostnaderna — det kan jag medge. Reservation 26 handlar om ägarförhållandena i SAKAB. Jag har redan varit inne på att vi socialdemokrater i utskottet här frångår regeringsförslaget. Det är en värderingsfråga hur vi ser på statens inflytande. Vi vill skapa en långsiktig trygghet, vi vill inte ta risken med ett majoritetsägande från privat håll. Vi tror att det är tryggare och säkrare att fortfarande bibehålla ett statligt majoritetsägande. Reservation 27 från centern, vpk och miljöpartiet handlar om förbud för spridning av rötslam. Nu sätter vi väldigt låga gränsvärden, och det har statens naturvårdsverk gjort i omgångar och skärpt, och regeringen ger verket nya uppdrag. Vi bedömer att ett totalförbud, som föreslås i reservationen, är onödigt. Man bör kunna göra en fall-till-fall-bedömning. Vi har massor av renhållningsverk som inte alls har några industrianslutningar att tala om. Men det finns också många reningsverk som har det, och då bör kommunerna ställa krav på de företagen att de inte skickar sådana avfallsprodukter till reningsverket som det inte klarar av. Reservation 29 handlar om export av avfall till utvecklingsländerna. Där gäller Baselkonventionen, som skall ratificeras också här i Sverige och i övriga länder vad det lider. Där ställs inga absoluta krav på att man inte får exportera till utvecklingsländerna. Däremot regleras det mycket hårt, och utvecklingsländerna kan ju säga nej. Det är ingen som tvingar på dem avfallet. Principen är egentligen att om vi exporterar till ett annat land, skall det vara ett land som kan erbjuda den säkerhet som vi har här i Sverige. Jag kan tillägga att Nordiska rådet följer de här frågorna mycket intresserat. Med det tror jag att jag har kommenterat flertalet av reservationerna. Jag har för övrigt om de särskilda yttrandena sagt att vi i mycket har en gemensam syn på avfallspolitiken.

Herr talman! Det enda jag håller med Berndt Ekholm om är att det är synnerligen olämpligt att hugga av debatter på det sätt som man har gjort i det här ärendet. Annars har vi ingenting gemensamt med socialdemokratin. Vi skiljer oss fullständigt från alla dessa former av tillväxtpartier. Herr talman! Berndt Ekholm talade om att det tog tid. 1975 fastslogs i riksdagen att avfall är en resurs, men det ändrade inte de faktiska ekonomiska förhållanden som styr bedömningarna i samhället och som speciellt företräds av de tre största politiska partierna. Därför fortsätter avfall att vara ett problem. Många kommuner har sedan länge velat bli av med sitt avfallsproblem. Man har sedan mitten av 1970-talet hoppats på tekniska lösningar som smärtfritt skulle få avfallet att upphöra att existera: centrala separeringsanläggningar som skulle framställa kompost och bränslebriketter förutom de återvunna materialslagen. Förbränningsanläggningar skulle och skall — det tror Berndt Ekholm fortfarande på — ge energi i stället för avfallsproblem. I verkligheten uppstår andra avfallsproblem, och det skapas nya luftföroreningar med nedfall på marken. Nu tror utskottsmajoriteten att en kommunal avfallsplan är den geniala tekniska lösningen på problemen med sopproblemet. Man tror fortfarande att den fantastiska tekniken kan åstadkomma lösningen på problemen med de farliga utsläppen. Det är beklämmande att de stora partierna inte vill avveckla sopförbränningen. Man vill, genom att införa vissa s.k. utsläppskrav, fortsätta att omvandla fast avfall till luftföroreningar genom förbränning. Vi står inför svåra kontrollproblem och svåra deponeringsproblem för de filter som röken skall gå igenom och som samlar upp de gifter som är så farliga att man inte vill ha ut dem i lufthavet. Med filterteknik kan vi skilja av tungmetaller i rökgaserna, men sådana s.k. lösningar innebär endast en förflyttning av problemen till ett fast avfall och senare ett förorenat vatten. Förorenat vatten är alltså gåvan till framtidens barn från de nuvarande största politiska partierna, bland vilka socialdemokraterna är det drivande partiet. Vad som krävs, Berndt Ekholm, är ett helt annat konsumtionsbeteende och ett helt annat produktionsbeteende. Den tillväxt och överkonsumtion som förespråkas av er kommer tyvärr att bli vår undergång!

Herr talman! Avfallet är naturligtvis en stor fråga och en ganska allvarlig fråga också, för den delen, eftersom den bestämmer mycket av den miljöpolitik som vi skall driva. Länge ansåg man att avfallet var en resurs som man bara skulle ta hand om, men vi vet ju att det också är ett problem. Därför är det viktigt att hålla avfallsmängderna nere. Berndt Ekholm sade att det kunde ha varit betydligt färre reservationer i det här ärendet. Jag kan tala om att hade vi inte gjort något, hade det kanske varit 100 reservationer. Nu är det 30. Reservationerna från centerpartiet gäller bl.a. att vi vill ha en lagstiftning om återvinning. På den punkten har vi varit tvungna att reservera oss därför att socialdemokraterna inte har velat gå med på det kravet, vilket hade varit vettigt att göra om man velat se till att återanvända det material som finns. Förbudet för aluminiumburken tyckte Berndt Ekholm i och för sig inte var så tokigt, men det var onödigt på något sätt, eftersom det inte gick att sätta gränser. Egentligen tycker jag att det är riktigt att sätta gränsen så, att antingen har vi en förpackning som vi återanvänder eller också har vi en förpackning av ett material som kan förstöras i naturen utan att det blir problem. Aluminiumburken är inte speciellt bra i det avseendet, utan den är ett bekymmer. Ganska många burkar hamnar i naturen, och vi borde naturligtvis satsa betydligt hårdare på returflaskan än vad vi gör. Sedan vill jag fråga Berndt Ekholm, om det kan vara riktigt att förbjuda PVC i Sverige men sedan importera PVC-förpackningar. Det borde vara rimligt att ha samma regler för importen. Vi vill inte ha PVC i vårt avfall, och det som kommer utifrån kan ju inte vara bättre än det som vi lagar till här hemma. Rötslammet är en ganska allvarlig fråga. För att få någon ordning på den tror jag att det är nödvändigt att sätta press på kommunerna och förmå dem att se till att det blir rent. Jag skulle vilja ställa frågan till Berndt Ekholm, om vi ändå inte kan få förslag från socialdemokraterna på den punkten. Håller ni egentligen inte med om att detta är riktiga ståndpunkter? Då är frågan varför de inte har kommit med i propositionen, vilket det hade varit rimligt att de gjort. Med den tid man har tagit på sig borde man ha kunnat klara av de här sakerna, plus materialbalanser och giftiga främmande ämnen som inte heller har kommit med. Varför har det inte kommit med i propositionen, Berndt

Herr talman! Tyvärr nödgas vi trots allt konstatera regeringens senfärdighet när det gäller avfallsfrågorna. Nu hävdade Berndt Ekholm att flertalet är överens om målen. Tja, frågan är då varför inte socialdemokraterna är överens med oss andra. För inte har regeringen formulerat särskilt tydliga mål, som utgår från vad naturen tål. Nej då, det fattas. Vem är socialdemokraterna överens med i det fallet? Det är många reservationer, men Berndt Ekholm hävdar att det i själva verket inte finns några större skillnader och att en del reservationer är onödiga. Men om det skulle vara på det sättet, varför kan man inte lika väl som att avslå förslagen bifalla dem? Här är ett antal förslag lagda av valda ombud för Sveriges folk som är oroliga och som tar allvarligt på de här problemen. Socialdemokraterna avfärdar dem. Om det skulle vara så att det inte är någon större skillnad, varför motsätter sig då socialdemokraterna en lagstiftning om återvinning? Och varför motsätter sig då socialdemokraterna att avfallsproducenternas ansvar skrivs in i lagen? Om det inte är någon större skillnad, varför motsätter sig då socialdemokraterna och Berndt Ekholm att ideella miljöorganisationer får bättre möjligheter att bedriva informationsarbete på avfallsområdet? Nej, i själva verket är det ju stor skillnad mellan reservanternas förslag och socialdemokraternas senfärdiga politik, en regeringens senfärdighetsmodell för avfallsfrågorna, som är mycket otillfredsställande från miljösynpunkt. Nu hävdar Berndt Ekholm dessutom att miljöfarliga ämnen är någonting allvarligt, och då måste man ju fråga sig: Varför vill inte socialdemokraterna uppdra åt sin egen socialdemokratiska regering att komma med förslag till avvecklingsplan för just hälsooch miljöfarliga ämnen? Är det möjligen så att de miljöfarliga ämnena är politiskt farliga att peta i? Många av de förslag som läggs fram av socialdemokraterna är tyvärr tandlösa. Det saknas ett helhetsgrepp på lagstiftningen. Det saknas inskrivning av producentansvar och många andra angelägna reformer. Regeringen ger det ena utredningsuppdraget efter det andra till det ena verket efter det andra. Vad som erfordras är en samlad parlamentarisk utredning. Det är svaret på den fråga Berndt Ekholm ställde, inte regeringens ”korthuggna” utredningspolitik i denna viktiga miljöfråga.

Herr talman! Berndt Ekholm kommenterade våra reservationer på en rad punkter, och jag skall ta upp något av den kritik som han riktade mot oss moderater. Berndt Ekholm tycker att det är riktigt att staten har ett majoritetsägande i SAKAB. Man skulle därigenom känna sig litet tryggare, säger han. Avfallshanteringen är ett väldigt svårt problem, men det finns intresse för att utveckla metoder och nya lösningar, och jag tror att det vore olyckligt att staten hade monopol här. Det är ganska anmärkningsvärt att socialdemokraterna i utskottet har gått emot sin egen regering, för det har de ju gjort på den här punkten. Vi har följt regeringen, och jag tycker inte att argumenten är särskilt starka för att gå emot regeringen i det här fallet. Tvärtom tror jag att regeringen var inne på en riktig väg. Man såg problemen framför sig, och vi tror att problemen skulle bli lättare att lösa om det fanns fler intressenter med ansvar. Det är viktigt att ta vara på detta. Också när det gäller uppgiftsskyldigheten kritiserade Berndt Ekholm oss. Han menar att det finns vissa brister, och därför behöver uppgiftsskyldigheten vara kvar. Men det har ju skett förändringar i renhållningslagen som gör att verksamheten skall kunna skötas utan ytterligare fördjupad lagstifning. Alla inblandade intressenter — myndigheter, avfallsproducenter och de som svarar för bortforsling och omhändertagande av avfall — samarbetar redan i dag. Man har gemensamt gått in för att förbättra verksamheten, och då menar vi att det inte behövs någon längre gående lagstiftning. Sedan andas Berndt Ekholms anförande mycket av misstankar mot de enskilda företagen och mot privata initiativ i sammanhanget. Han kritiserar oss för reservation 22 som gäller utvidgat kommunalt ansvar. Han anser att de lösningar som vi har haft har varit opraktiska. Vidare beskyller han företagen för att inte sköta det hela, osv. För vår del tror vi att detta är en mycket felaktig inställning. Utan tvivel förhåller det sig ju så, att kommunen har det övergripande ansvaret för att se till att allt fungerar. Men vi tror att det är viktigt att producenterna av avfallet och de som sedan tar hand om det har ett ansvar. Vi tror att det är viktigt för att man skall kunna utveckla nya former, och vi är mycket oroliga för att detta kommer att äventyras, om den socialdemokratiska inställningen accepteras.

Herr talman! Ja, för att undvika baktaleri ställer jag mig framför er! Anders Nordin! Jag tycker att ni och miljöpartiet bortser ifrån att vi faktiskt när det gäller förbränning har det grundläggande kravet att avfallet skall vara sorterat. Då blir det inte de utsläpp och de rester i askan som ni i miljöpartiet hävdar att det blir, dvs. under förutsättning att det är ett sorterat och kontrollerat avfall. Detta går utöver ENA-kraven, som vi alltså har ställt upp som grundkrav. När det gäller kommunal avfallsplanering tillhör jag väl de personer som är ganska väl bevandrade. Jag skulle vilja säga att det rör sig om en genuin svensk modell att lägga upp avfallsplaneringen på det sätt som vi gör. På ett relativt billigt sätt skaffar vi oss goda kunskaper och en god överblick över hur avfallshanteringen fungerar i en kommun och vilket avfall som förekommer. Till Lennart Brunander vill jag säga följande. Beträffande lagstiftning om återvinning — det här gäller också Anders Castberger — tycker jag att det förslag som vi har lagt fram i princip uppfyller de krav som ni ställer. På toppen lägger ni till litet extra, men i praktiken har detta, enligt min mening, inte någon praktisk betydelse. Sedan har vi det här med aluminiumburken. Jag skulle gärna vilja veta hur centerpartiet i regeringsställning, när ni innehade miljöministerposten, resonerade när denna burk introducerades. Här kunde kanske problemen med frågeställningen illustreras. När det gäller PVC-importen vill jag säga, att hade vi gjort så som centern menar, att alla frågor skall vara lösta innan vi fattar beslut, kan jag garantera Lennart Brunander att vi aldrig hade kommit fram till något beslut. Om det finns något som det är svårt att hantera så är det internationella relationer och importrelationer. Kör man inte fast på den ena punkten gör man det på den andra. Det effektivaste sättet om man vill uträtta någonting är att sätta sig ned och förhandla med branschen för att komma överens om frivilliga uppgörelser. Då slipper man hela det internationella maskineriet, som utrikesdepartementet får slåss med. Vi kommer fram mycket snabbare. För vår del har vi valt den mest effektiva vägen, nämligen att ta steg för steg. Den tid som vi tar på oss — ja, hur var det efter 1975 års beslut? Vad lyckades ni och folkpartisterna uträtta? Att som Anders Castberger föreslår bifalla menlösa reservationer kan jag inte se någon särskild vinst med. När det gäller avvecklingen av miljöfarliga ämnen och uppdragen i samband därmed förhåller det sig faktiskt så, att naturvårdsverket redan har en serie sådana uppdrag. Till Ingvar Eriksson får jag återkomma om SAKAB. Jag tror att man mycket väl kan klara utvecklingen även med våra lösningar.

Herr talman! Jo, Berndt Ekholm, det hjälper inte om avfallet är sorterat. Det är nästan helt ointressant. Det viktiga är vad man bränner. Det är okej om man bränner rent trämaterial och liknande. Då behövs inte alls de omfattande föreskrifterna beträffande gränsvärden. Herr talman! Berndt Ekholm talade förut om ekonomi och ekonomisk lönsamhet. Det som inte är ekonomiskt lönsamt avfärdade han som orealistiskt. Baselkonventionen kan ge och ger ett intryck av att den internationella handeln med avfall nu är under kontroll. I vår reservation nr 29 skriver vi att regeringen måste verka för att konventionen skärps. Det tycker inte Berndt Ekholm och hans parti. Vi anser att konventionen bör skärpas, eftersom det finns alldeles för många luckor i den. Läs vår reservation nr 29. Varför, låt oss se på socialdemokratisk politik i verkligheten. I Wales finns det en stad som heter Pontypool. Där ligger företaget Rechem, som bl.a. bränner miljögiftet PCB, som snart försvinner här i Sverige. Företaget bränner på uppdrag av svenska SAKAB. För Rechem är förbränningen en lönsam affär. För invånarna i Rechem är det sämre. Under andra halvåret 1989 tog man emot drygt 364 ton PCB från Sverige. Rechem brände tidigare miljöfarligt avfall, bl.a. PCB, i Bonnybridge i Skottland. Därifrån rapporterades oförklarliga skador på djur och människor, skador som vissa kritiker hävdade berodde på dioxinutsläpp från förbränningsanläggningen. Som vanligt kunde detta inte bevisas och erkändes inte heller av någon officiell myndighet. Fabriken stängdes i oktober 1984 på grund av att Rechems anställda vägrade att bränna PCB-n. Därefter har företaget stämts på 2 miljoner pund för miljöförstöringen. Hit skickar SAKAB PCB för bränning i en ugn som enligt den kände SA KAB-kritikern Sten Waldemarsson är sämre än den i Norrtorp, där SAKAB ligger. Stig Wikström, informationschef på SAKAB, bekräftar att företaget exporterat transformatorer för bränning i Pontypool under andra halvåret 1989 och att man avser att fortsätta även under 1990. Så här kommer det att fortsätta med export av gifter, som vi inte vill ta hand om här hemma. Sannolikt blir det då fråga om export till de fattigare länderna i tredje världen. Det är de-som till sist alltid blir billigast när det gäller att ta hand om de förgörande giftmängderna, om riksdagen tänker följa utskottsmajoriteten. Enligt Stop Toxic Emissions Action Movement i Wales håller en ny miljöskandal på att ske. Ansvaret för dessa skador och kommande skador vilar direkt på det gäng av riksdagsledamöter som befolkar de miljöfarliga socialdemokratiska, moderata och folkpartistiska partierna. För att inte glömma bort det yrkar jag härmed bifall till alla reservationer där miljöpartister står som undertecknare.

Herr talman! Skulle det, Berndt Ekholm, inte ha någon större betydelse med lagstiftning om återvinning? Det är ett mycket märkligt uttalande från socialdemokraternas sida, särskilt med tanke på att miljöoch energiministern faktiskt just i propositionen har framhållit behovet av att stimulera återanvändning och återvinning. I det sammanhanget framhålls också därmed förenade samhällsekonomiska intressen, och vidare understryks att det här behovet bör betonas i lagstiftningen. Här säger socialdemokraterna helt plötsligt att det inte skulle ha någon större betydelse. Det är som sagt ett mycket märkligt uttalande. Sedan heter det att det bara skulle vara ett antal menlösa förslag från oppositionens sida. Skulle det vara menlöst att avfallsproducenternas ansvar skrevs in i lagen? Är det på det sättet socialdemokraterna tar allvarligt på miljöfrågorna när det gäller avfallet? Skulle det vara helt menlöst att ge människor som arbetar ideellt i miljöorganisationerna ett stöd? Vad är det för menlöst med en avvecklingsplan för hälsooch miljöfarliga ämnen? Jag förstår egentligen inte socialdemokraternas hantering av de här frågorna, men med tanke på vad Berndt Ekholm sagt får väl det hela ett förklarat skimmer över sig. Låt mig ta ett exempel som belyser med vilken frenesi som socialdemokraterna avfärdar goda förslag, även när de samtidigt verkar tycka bra om dem. Det gäller t.ex. förslagen om att höja bilskrotspremierna. En lång rad förslag har presenterats i den frågan. Det är t.o.m. så att miljöavgiftsutredningen har föreslagit ändringar på den här punkten så att bilskrotspremien kan höjas. Frågan bereds, som det heter, inom regeringskansliet, dvs. regeringen är inte överens med sig själv. Men vi har helt plötsligt haft debatt på debatt här i kammaren, frågedebatt och interpellationsdebatt. T.o.m. en och annan socialdemokrat i trafikutskottet, såsom t.ex. Olle Östrand, går upp i talarstolen och instämmer i kören och frågar efter åtgärder. Vad säger då socialdemokraterna i jordbruksutskottet? De avstyrker samtliga dessa förslag rakt över. Det är så socialdemokraterna hanterar avfallsfrågorna. De konstaterar att förslagen är menlösa och saknar betydelse. Detta är ledsamt. För ett seriöst miljöarbete i Sverige är socialdemokraternas inställning en besvikelse.

Herr talman! Berndt Ekholm tog upp frågan om PVC-förpackningar och sade att om vi skall försöka att komma överens med alla dem ute i världen som förpackar sina varor i PVC-förpackningar kommer vi aldrig att nå fram. Det är naturligtvis ett vanligt och enkelt sätt att luta sig mot detta när man inte vill eller vågar genomföra en sak. Berndt Ekholm sade inte att det var samma sak när man skulle förbjuda aluminiumburken. Men i Danmark är väl inte dessa burkar tillåtna? Såvitt jag förstår måste samma internationella handelsregler gälla för Danmark som för Sverige. Rimligtvis borde vi kunna bestämma vilka förpackningar vi vill ta in på den svenska marknaden, om vi vågar göra detta. Men uppenbarligen vågar socialdemokraterna inte det. Berndt Ekholm säger att det säkraste sättet är att gå steg för steg på det sätt som socialdemokraterna gör. Men då vandrar man som en sengångare, och det är inte särskilt bra. I varje fall inte för miljön. När jag härförleden diskuterade med Grethe Lundblad om miljöpolitik sade hon att miljöpropositionen ändå är acceptabel som en proposition i halvtid. Med det menade hon att nästa år, då det är valår, kommer det ett riktigt budgetförslag för miljön. Är det på samma sätt också med avfallsfrågorna? Här skjuter man en mängd frågor över till nästa år, 1991, då det är valår. Man borde ha tagit upp dem nu. Berndt Ekholm sade att naturvårdsverket håller på att arbeta med de här frågorna. När nu regeringen tagit så lång tid på sig för den här propositionen, den skulle ju varit klar för ett bra tag sedan, borde den ha sett till att naturvårdsverket blivit färdigt med arbetet. Då hade vi kunnat göra upp en mer heltäckande avfallsstrategi. Det är inte bara utsläppen från skorstenarna och från avloppen ut i vattnet som är avgörande för hur vi hanterar vår miljö. Alla de produkter som vi konsumenter använder förorenar i lika stor utsträckning naturen. Vi måste därför ta tag i det problemet. När det gäller miljömärkningen sade Berndt Ekholm tidigare att konsumenterna skall ta ett ansvar. Det tycker jag är viktigt. Men varför inte göra den här miljömärkningen mer effektiv och ställa krav på innehållsförteckning också när det gäller andra varor än de som nu får den här miljömärkningen? Det kanske är ännu väsentligare att vi vet vad de varorna innehåller. Kan jag få ett svar på den frågan, Berndt Ekholm?
Herr talman! Vi har skilda uppfattningar när det gäller SAKAB och ägandeförhållandena i SAKAB. Berndt Ekholm tror att man nog klarar utvecklingen lika bra om staten äger 51 96. Jag delar inte den uppfattningen. Det gjorde tydligen inte regeringen heller, eftersom den hade en annan uppfattning än socialdemokraterna i utskottet. Vad var det egentligen som hände i utskottet när man lämnade sin regering i sticket? Vi moderater tror att ett breddat ägande också ger ett breddat ansvar, en bättre utveckling, ny teknik och nya lösningar som krävs för att möta den svåra utmaning detta innebär. Jag vill slutligen i denna debatt säga följande till Anders Nordin. Anders Nordin har i denna debatt framträtt på ett sätt som vittnar om stöddighet. Det han sagt trotsar det mesta jag tidigare hört i denna kammare. Han buntar ihop de tre största partierna i riksdagen och beskyller oss för att vår politik på detta område skulle leda till en ökad produktion av miljöfarligt avfall och till en varukonsumtion som skapar ytterligare avfall av den arten. Han har lösningen på alla problem. I praktiken tror jag att det förhåller sig så, att miljöpartiet inte har mycket tilllösning. Med den ekonomiska politik man förfäktar kommer man inte att komma någonvart med att lösa de allvarliga problem vi har med det avfall som redan finns i landet. Vi i de andra partierna försöker i alla fall att sakligt och realistiskt angripa dessa problem. Det går inte bara att som miljöpartiet slå sig för bröstet och tro att man behärskar allt och kan göra allt genom de förslag man här har lagt fram. Miljöpartiet har t.o.m. lagt fram ett lagförslag som man säger är något helt annat än det lagförslag från regeringen som föreligger, vilket man underkänner. Det är beklagligt.

Herr talman! Jag vänder på ordningen och börjar med Ingvar Eriksson. När det gäller uppgiftsskyldigheten i 22§ kan man, om man läser texten, se att 9§ och 22§ handlar om olika saker. Dessa paragrafer kan inte ersätta varandra. Då får man inte samma effekt. Det är därför som vi i utskottsmajoriteten följer propositionens förslag. Vi vill ha en så god effekt som möjligt. När det sedan gäller det breddade ägandet föreslår också vi socialdemokrater ett sådant och därmed också ett breddat ansvar. Men frågan är om det skall vara ett majoritetsägande. Jag skall rätta till ett fel som Lennart Brunander påminde mig om. När vi talar om det offentligas ägarandel på 51 96 gäller detta både statens och kommunernas ägande. Sedan till det som Lennart Brunander sade om en proposition i halvtid. Nej, detta är ingen proposition i halvtid. Det är ett avstamp inför framtiden baserat på de mål som vi ställt upp. Eftersom ämnet är så svårt måste detta självfallet följas upp med ett antal ytterligare förslag, propositioner, regeringsbeslut osv. Det är inget konstigt med detta. Det sades att propositionen borde ha varit klar för ett bra tag sedan. Det enklaste argumentet mot detta är att hänvisa till hur centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet hanterade den här frågan i regeringsställning. Vi hade lagt fram vårt förslag, och riksdagen fattade beslut år 1975. Sedan fick ni chans att genomföra det beslutet. Ni klarade inte ens av att genomföra uppgiftsinsamlandet i slutet av 1970-talet. Detta är ingen anklagelse mot er, utan det visar bara att detta ämnesområde är svårt, vilket Ingvar Eriksson var inne på. Man skall inte ta till överord. Ämnet är svårt, och att använda ordet senfärdighet är mest till för att knipa billiga poäng. Ja, jag använde ordet menlösa, Anders Castberger. Jag står faktiskt för det. Det ni föreslår ger inte så mycket mer. En lagstiftning som syftar till återvinning är i praktiken det vi socialdemokrater föreslår. I sak är det ingen större skillnad, i varje fall som jag ser det. Det är likadant när det gäller att skriva in ett ansvar för avfallsprodukterna ilagen. Det finns med i motivtexten, och det ger inte så mycket mer om det står i lagtexten. I sak blir det samma resultat. Det föreslås mer pengar till miljöorganisationer. Vi har givit dem anslag inte bara för avfallsfrågor utan över huvud taget för deras agerande i miljösammanhang. Visst satsar vi på miljöorganisationer. Anders Castberger efterlyser en avvecklingsplan. Naturvårdsverket arbetar med de konkreta avvecklingsplanerna, vilket vi har talat om. När det gäller bilskrotningspremier hänvisar Anders Castberger själv till miljöavgiftsutredningen. För övrigt är det inte vi som avslår alla era, som ni tycker, fina förslag. Vi socialdemokrater har inte ensamma majoritet, eller hur? Till sist till Anders Nordin. Han säger att det inte hjälper att sortera. Nej, just det. Jag sade just att det är fråga om fraktionernas innehåll. Vi är inte emot att man får så rena fraktioner som möjligt. Självfallet skall vi arbeta för det. När det gäller Baselkonventionen kan jag säga att Sverige arbetar för att vi skall få så skarpa och stränga krav som möjligt.

Herr talman! Jag vänder mig först till Ingvar Eriksson. Ni moderater kan inte komma undan vad ni skriver. Jag bara påtalar och tydliggör likheterna mellan er politik och socialdemokraternas och delar av folkpartiets politik. Jag drar ut konsekvenserna av vad ni skriver och säger. Om det är obehagligt att höra, Ingvar Eriksson är det inte mitt fel. Ingvar Eriksson sade själv i går att avfallsproducenterna, i det här fallet företagen, kan spela en aktiv roll bara om de får möjlighet att under ansvar hantera sitt eget avfall. Men herrejössenamn! Tänk på BT Kemi, Neste Polyester, Rönnskärsverken, SAKAB, SSAB osv! De handlar under sitt eget ansvar. Vad ni moderater säger om företagens ansvar är dock struntprat! Inte har de något ansvar. De tänker efter ekonomiska kalkyler och ekonomiska styrmedel. Det är så företagen agerar. Berndt Ekholm talade om Baselkonventionen. Tidigare har det varit så att svenska företag har varit tvungna att få tillstånd för att exportera miljöfarligt avfall. Genom att regeringen i våras skrev under Baselkonventionen räcker det med en anmälan. Jag drog upp följdverkningarna av det som kan ske. Om Berndt Ekholm lyssnat på eller läst igenom vad jag sade i går hade han förstått mera. Berndt Ekholm undrar också hur utgallringen av onödiga skadepåverkande saker skall gå till. Vad skall vi förbjuda? undrar han. Det är väl inte några större svårigheter! Samhället måste börja fråga sig: Behövs produkten? Finns likvärdig produkt? Skadar produkten miljön? Är produkten till nytta för kommande generationer? De kriterierna måste man ha. Det är inga större svårigheter. Det är snarare enklare än att fatta beslut i denna riksdag. Berndt Ekholm talar också om substitutionsprincipen, dvs. att man redan nu väljer det minst miljöfarliga avfallet. Det är inte sant! Man gör inte alls så. Man tar hela tiden det som är billigast. Kom tillbaka till verkligheten, Berndt Ekholm. Om det i något annat land finns ett förbud mot någon kemikalie, borde aktsamhetsprincipen gälla. Skälet till ett förbud är givetvis att kemikalien innebär faror för hälsan eller naturen. Det som är farligt i ett land är rimligen också farligt i Sverige. Alla länder över hela världen kan klara testningen, om man går efter den principen. Det är inga större svårigheter.
Herr talman! Hur är det med matematiken i dag, Berndt Ekholm? Berndt Ekholm sade att socialdemokraterna inte avslår några motioner. Det kan de inte göra ensamma. Jo, det är faktiskt så att ni kan göra det. När ni stöder något annat parti skapar ni en majoritet. Socialdemokraterna är det enda parti som kan bestämma om en fråga skall gå igenom eller inte. Ibland kan det bli bekymmer när man har socialdemokraterna med sig i en fråga. Men, har vi lagt fram ett förslag får vi ändå stå för det. Det sista jag sade var litet mer skämtsamt. Men socialdemokraterna har den möjligheten, Berndt Ekholm. Fortfarande är ni så pass stora. Men det kanske inte är så länge till. Varför blev det inget av 1975 års beslut om avfall? Jag tror att det är så här: Det räcker inte med ord. Det måste finnas konkreta förslag om hur det hela skall gå till. Det är litet grand det som är bekymret med propositionen. Det är för mycket ord om hur det borde vara i stället för förslag om hur det skall vara.

Herr talman! Nu börjar det nästan gå litet tomgång i Berndt Ekholms sätt att argumentera. Den eventuella senfärdigheten han möjligen kan gå med på från regeringens sida skulle bero på de borgerliga regeringarna. Men har vi verkligen en sådan socialdemokratisk regeringen att man efter åtta år inte klarar av att formulera en egen politik? Den regeringen borde omedelbart ersättas med en sådan regering som uppenbarligen klarar av att låta sin politik verka efter det att man har avgått. Berndt Ekholm intar i den här debatten två diametralt motsatta ståndpunkter samtidigt. Dels är det nästan ingen skillnad alls mellan våra olika förslag, dels är det samtidigt så stor skillnad på dem att oppositionens förslag absolut måste avslås utan pardon. Men om det är så liten skillnad måste man ändå fråga sig varför i all sina dar man inte lika gärna skulle kunna gå några steg till mötes, t.ex. när det gäller att avfallsproducenternas ansvar skrivs in i lagen. Berndt Ekholm säger att det står i motivtexten och att det därför i sak ger samma resultat! En jurist skulle hoppa jämfota inför ett sådant utta lande. Dessutom kan man möjligen påstå att om det är så som Berndt Ekholm säger, behövs inga lagar. Då behövs bara motivtexterna. Nej, så kan man naturligtvis inte hantera detta. Här gäller det att skriva in sådana viktiga saker i lagstiftningen, att få till de lagar som faktiskt behövs, att det går att styra de viktiga frågorna i en för oss avsedd riktning. Berndt Ekholm säger på slutet att när det gäller bilskrotningspremierna hänvisar t.o.m. jag till miljöavgiftsutredningen. Jag hävdade, herr talman, faktiskt att miljöavgiftsutredningen är klar men den frågan. Man har faktiskt klarat ut detta. Man har föreslagit en höjning av just bilskrotningspremien. Vad gör då regeringen? Ingenting. Vad vill då socialdemokraterna i riksdagen göra åt detta? Sammalunda, ingenting. Det är denna inställning som vi måste kritisera från folkpartiets sida. Detta är en senfärdighet, och det är en otillräcklighet. Socialdemokraterna klarar inte av avfallsoch miljöfrågorna. Man tassar sakta och litet grand framåt. Nog är det precis som vi sade i början av debatten som inleddes i går, nämligen att det i själva verket blir mycket besvärligare varje gång regeringen formulerar sig till ett förslag när det gäller miljöfrågorna. De är oense inbördes, även inom den egna riksdagsgruppen.

Herr talman! Till Anders Nordin vill jag säga att dagens företag är beredda att ta sitt ansvar. I sina kalkyler för investeringar för framtiden räknar man in miljöproblemen och försöker att minimera och undvika dem. Det finns en mycket stark ambition i dagens näringsliv att göra detta. Det är beklagligt om inte Nordin har märkt det. Givetvis vet vi alla att brister tidigare har förekommit. Det har t.o.m. varit tal om missbruk och brottslighet. Det har vi moderater aldrig försvarat, och det kommer vi heller aldrig att göra. Men vi löser aldrig avfallsproblemen om inte alla engagerar sig, dvs. de enskilda människorna, företagen och samhället. Det finns i dag företag på renhållningsområdet som är beredda att göra satsningar för framtiden som kan bidra till att ny teknik tas fram så att vi på ett bättre sätt kan lösa dessa problem i framtiden. Men vad jag i huvudsak vände mig emot i Nordins anförande var den stöddighet han visade i dagens debatt och även i gårdagens debatt. Han talade om en total brist på logik och en total brist på förnuft och förstånd som kännetecknade utskottsmajoriteten. Han beskyllde utskottsmajoriteten för att uppenbarligen uppmana till att slösa med råvaror och att slösa med energi, och han sade att den t.o.m. ibland uppmanade att inte ta hänsyn till miljövården. Dessa beskyllningar utsätter han sina kolleger från andra partier i riksdagen för, som medvetet arbetar steg för steg för att klara dessa problem. Det är den debattekniken som jag vänder mig emot och som jag tycker är djupt beklaglig. Vi har alla ansvar, och vi försöker alla göra vårt bästa för att åstadkomma en bättre tingens ordning i framtiden. Jag hade hoppats att miljöpartiet också skulle fatta vad det handlar om i detta långsiktiga, viktiga arbete som vi har i Sveriges riksdag. Tyvärr har jag blivit besviken.

Herr talman! Tiden börjar bli knapp. Snart är klockan elva. Till Anders Nordin vill jag säga att vi inte kommer runt frågan vem som skall förbjuda vad i ett demokratiskt samhälle. Det är en mycket svår fråga, och man måste ta den allvarligt. Det går an att förbjuda en och annan produkt. Men när det blir tal om mängder av produkter, hamnar man i ett dilemma. Jag tycker att man skall erkänna sådana svårigheter. När det gäller substitutionsprincipen, att man skall ersätta miljöskadliga produkter med mindre miljöskadliga produkter, påstår Anders Nordin att det brister i företagens efterlevnad. På den punkten måste man ge honom rätt, om man skall hålla sig till sanningen. Det är därför vi skärper tonen i detta betänkande, bl.a. efter förslag ursprungligen i ett antal motioner. Lennart Brunander efterlyser konkreta förslag. De statliga verken, t.ex. naturvårdsverket, skall lägga fram konkreta förslag, bl.a. till avvecklingsplaner för miljöfarliga ämnen. Det är ju så vi brukar arbeta. Eller menar Lennart Brunander att riksdagen skall besluta om alla möjliga detaljer? Jag tycker nog att Anders Castberger tar i och hänger sig åt en del överdrifter. Enligt honom är folkpartiets politik perfekt och saknar alla fel och brister. Det socialdemokraterna står för är värdelöst. Jag tror att en förnuftig betraktare inte går på en sådan argumentation. Det är inte svart eller vitt. Visst har vi brister. Ni har också brister. Frågor som gäller avfallshantering är svåra, det skall man erkänna. I ljuset av historien, av vad som hände under de borgerliga åren i denna fråga, kan man fåktiskt säga att ni sitter i glashus och kastar sten. Det är bättre att vi erkänner att vi lever i verkligheten.

Herr talman! Jag tror säkert att Ingvar Eriksson är ärlig i sitt uppsåt. Men det är en sak som skiljer honom och hans parti från mig och mitt parti: vi i miljöpartiet är hundrafalt mer oroliga än vad Ingvar Eriksson och hans parti är. Det är därför vi reagerar och agerar. Jag hade inte stått i denna sal i denna talarstol om inte de övriga partierna tillsammans bar ansvaret för den katastrofala situation som nu råder. Vi har helt olika verklighetsuppfattning. Därför reagerar vi också olika. Respektera detta, så respekterar jag dig! Apropå det som Ingvar Eriksson sade om ologik vill jag fråga: Vad spelar det för roll om t.ex. SAKAB ägs till mer än 51 96 av staten eller av privata intressen, om nu mer än 50 96 av avfallet exporteras? Inte är det väl någon skillnad? Jag kan ta upp en annan märklig sak från Ingvar Erikssons anförande j går, som ett exempel på ologik. Ingvar Eriksson sade: ”Vi vill inte medverka till att det utvecklas ett kommunalt bortforslingsmonopol. Därför anser vi inte att kommunen skall vara skyldig att se till att avfallet slutligt omhänder=- tas. Däremot skall kommunen övervaka att avfallet forslas bort och att det slutgiltigt omhändertas på ett betryggande sätt.” Här står påståendena tvärtemot varandra. Hur skall man kunna övervaka, om man inte är skyldig att se till att övervakning sker? Det är helt obegripligt. Berndt Ekholm pratar om att inte se skogen för alla träd. Jag kan nämna två skräckexempel, de mest onödiga produkter som vi har på marknaden. = Prot. 1989/90:114 Man kan inte gå ut och handla utan att stöta på dem. Man påtvingas dem, 3 maj 1990 på Barnens dag, utställningar, på flyget och på tåget. Det är för det första PET-flaskan, plastflaskan som är fullkomligt onödig. Det är en typisk socialdemokratisk fint att säga att den skall tas bort som engångsflaska och bli en returflaska. För det andra har vi aluminiumburken. Det är likadant med den. Den är fullkomligt onödig. Man når inte upp till 90 96 återvinning. Om man når upp till 90 26 återvinning innebär det, som jag sade i går, att man vill att allting skall spridas ut. Självfallet skall man på en gång välja det enklaste, bästa och mest miljövänliga alternativet, och det är glasflaskan. Med den når man upp till en återvinning på 99 90. Det kommer fram nya produkter hela tiden. Man behöver inte se allt på en gång. Tag bort det värsta med detsamma! Hela oppositionen, även moderaterna, har lagt fram vettiga förslag, som jag av en slump kan stödja. Så är det. Detta är inget problem. Men ni vill inte se det. Ni vill inte göra någonting åt det.